Nr 122 Herr talman! Herr Hernelius tar i sitt inlägg upp frågan om obalans Torsdagen den och hänvisar till fördelningen av anslagen till Vietnam. Vi vet att det 14 november 1974 enligt Parisavtalet finns tre parter i Sydvietnam som skall samarbeta för en nationell försoning. Det är PRR, Thieuregimen och den tredje Ang. det svenska kraften. Jag har inte hört att herr Hernelius och hans partikamrater krävt = stödet till ett ökat stöd till PRR. Den tredje kraften har hittills saknat organisatorisk skogsindustriprojekt bas för att förmedla ett mera omfattande bistånd, och då återstår alltså — i Nordvietnam Thieuadministrationen. Vi försöker, så långt det går, att förmedla ett bistånd till de verkligt behövande även inom Saigonområdena genom olika kanaler. Men det är inte lätt, herr Hernelius. Vi ger bidrag till de förenade buddistkyrkorna. Eftersom vi ger bidrag till UNICEF, FN:s barnfond, bidrar vi också här. Vi ger även bidrag till Internationella röda korset. För närvarande prövar regeringen möjligheterna att öka stödet till dessa grupper genom bidrag till FN:s flyktingkommissarie. Sedan har herr Hernelius funderingar över varför DRV får biståndsmedel. Jag vill återigen hänvisa till att DRV inte behandlas på något annat sätt än övriga programländer. Riksdagen fastställer en ram, och sedan är det diskussioner mellan givare och mottagare om vad detta anslag skall användas till. Det sker i fallet DRV, i Indien, Kenya, Tanzania och alla de andra programländerna. Herr Hernelius ställer genom att läsa broschyren —- jag är mycket tacksam för den uppmärksamhet vår broschyr fått, det är andra gången i dag den berörs i debatten — frågan om riksdagen är den som står för inriktningen av anslagen till vår biståndspolitik. Ja, det är riksdagen som, efter förslag av regeringen i proposition och efter eventuella motioner, fastställer anslagen för de olika länderna och för det utvecklingssamarbete som vi skall ha. Jag tycker alltså att detta är helt riktigt. Herr Hernelius påstår att statsrådet söker skydd. Ja, herr Hernelius jag vill säga precis som jag sade till herr Ullsten: Om det är något jag söker skydd hos när det gäller att verkställa beslut är det de beslut som har fattats i Sveriges riksdag. Jag vill i det här sammanhanget lika väl som i den tidigare diskussionen med herr Ullsten säga att jag tycker att regeringen följt de beslut som den svenska riksdagen har fattat.

Herr talman! Den senaste repliken gick väl förbi i alla fall, fru statsråd. Det kan ju hända efter två långa debatter. Det är väl jag som har bett att riksdagen skall uppmärksammas mera och inte fru Sigurdsen. Det förhåller sig alltså alldeles tvärtom. Men låt oss gärna titta på detta i annat sammanhang. I fråga om DRV har regeringen följt riksdagens anvisningar, säger fru Sigurdsen. Jag förstår inte det resonemanget. I propositionen och i utskottsbetänkandet redovisas inga medelsanslag för tiden efter den 1 juli 1975, inte ens som indikativa planeringsramar. Men det här avtalet innebär en bundenhet för en längre period och det innebär samtidigt, säger 67 fru Sigurdsen, bara att man tar i anspråk tillgängliga medel. Vilka tillgängliga medel? Det är riktigt att på stencilen fanns uppgifter om planeringsramar för 1975 77. Men ingen vill väl påstå att en sådan stencil kan utgöra underlag för riksdagens anslagsbeviljanden och för en vederhäftig debatt i riksdag och utskott — en stencil som därtill är förtrolig.

Herr talman! Fru Nordlander har frågat statsrådet Leijon om bl.a. på vilket sätt regeringen ämnar underlätta för kommunerna att bygga ut barntillsynen och om det föreligger några planer på att i enlighet med vpk:s förslag låta staten överta utgifterna för daghemspersonalen. Interpellationen har i denna del överlämnats till mig för besvarande. Fru Lantz har frågat mig om jag observerat benägenheten hos kommunerna att av ekonomiska skäl skjuta barnstugeutbyggnad på framtiden och om förhållandet föranleder något initiativ från min sida att föreslå en förlängning av anordningsbidraget för daghem och fritidshem respektive annan form till ökat stöd för denna verksamhet. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder under de senaste åren för att underlätta en snabb utbyggnad av kommunernas barnomsorg. Bland de ekonomisk-politiska åtgärder som på regeringens förslag beslöts vid förra årets riksdag ingick en temporär fördubbling av de statliga anordningsbidragen till daghem och fritidshem. Sådant fördubblat anordningsbidrag, 12 000 kronor per plats, utgår för platser som påbörjas under tiden den 15 oktober 1973-den 31 december 1974 och utgör således en del av de konjunkturpolitiska åtgärder som vidtogs förra hösten. För att mera permanent underlätta kommunernas daghemsutbyggnad beslöts samtidigt om en kraftig höjning av det statliga driftbidraget fr.o.m. den 1 juli i år. Driftbidraget höjdes då med 1 500 kronor till 6 500 kronor per plats och år för daghem och med 750 kronor till 3 250 kronor per plats och år för fritidshem. Dessa åtgärder har lett till en klart ökad daghemsutbyggnad under år 1974 med en särskilt kraftig igångsättning av nya daghemsbyggen under andra halvåret i år. För tiden därefter visar emellertid kommunernas uppgifter till socialstyrelsen på en nedgång i utbyggnadsplanerna. Dessa uppgifter ger mig anledning understryka angelägenheten av en Nr 122 fortsatt snabb daghemsutbyggnad. Vid sidan av de höjda driftbidragen Torsdagen den kommer den nya förskolelag som träder i kraft nästa år att få stor betydelse 14 november 1974 i detta avseende. Enligt förskolelagen blir nämligen varje kommun skyldig att upprätta en särskild förskoleplan i vilken skall anges på vilket Om ökat stöd till sätt och i vilken omfattning kommunen avser att tillgodose behovet av kommunernas daghem och annan förskoleverksamhet under den närmaste femårspe = barnstugeutbyggrioden. Avsikten är att dessa frågor därmed skall bli föremål för lokala — nad, m.m. politiska bedömningar på ett helt annat sätt än hittills. Mina närmare bedömningar beträffande den fortsatta daghemsutbyggnaden och statsbidragsfrågorna kommer i sedvanlig ordning att redovisas i den budgetproposition som läggs fram till riksdagen om två månader.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min interpellation, men jag kan inte påstå att det svar som jag fått inger förhoppningar om en snar lösning på den fråga som nu så livligt debatteras, utbyggnaden av barntillsynsverksamheten. Jag är inte lika optimistisk som socialministern när han tror att den förskolelag som träder i kraft nästa år skall kunna medverka till en lösning av barntillsynsfrågan. I stället kan det bli så att de ekonomiska resurser kommunerna måste satsa på utbyggnaden av förskolan minskar förutsättningen för en utbyggnad av barntillsynen. Detta innebär naturligtvis inte att jag är mot beslutet om förskola. Tvärtom ansåg vpk att förskolan skulle vara obligatorisk. Men förskolans utbyggnad löser på intet sätt frågan om barntillsynen. För många kvinnor är barntillsynen fortfarande avgörande för om de kan ställa sig till arbetsmarknadens förfogande, som det så vackert heter. Fortfarande är det kvinnorna som i de flesta familjerna har ansvaret för hem och barn. Men samtidigt tvingas de av ekonomiska skäl ut i arbetslivet. Här finns då ingen valfrihet. Kvinnornas ansvar för hem och barn tvingar dem till arbete inom en mycket snäv sektor på arbetsmarknaden. De måste söka inom det yrkesområde där de antingen kan få ett arbete på deltid och/eller på en arbetstid som är obekväm för andra arbetstagare. Möjligheten till utnyttjande från arbetsköparsidan blir stor därför att de arbeten som står till förfogande oftast är lågavlönade med osäkra anställningsförhållanden och utan social trygghet. Men trots de dåliga betingelserna ökar kvinnorna i arbetskraften. Samhället drar emellertid inte konsekvenserna av detta när det gäller utbyggandet av barninstitutionerna. Förhållandet att barnen är kvinnornas egen angelägenhet tycks accepteras i stor utsträckning. Visserligen har daghemsutbyggnaden under innevarande år ökat, men den ökade utbyggnaden har lett till en ökad efterfrågan. Så behovet har därigenom inte minskat. I stället för att kvinnornas ökade arbetsbenägenhet nu borde leda till en ännu kraftigare satsning från ansvariga myn 69 digheter, reducerar kommunerna de utbyggnadsplaner som man förut i stort var överens om. Motiveringen för nedskärningen är kommunernas svaga ekonomiska resurser. Ändå är det klart dokumenterat att en utbyggd barntillsyn i varje fall på sikt är lönsam även för kommunerna. Hittills har högkonjunkturerna styrt utbyggnaden av barntillsynen och därmed kvinnornas möjlighet till jobb. Det vill vi inte längre acceptera. Långtidsplaner för barntillsynen finns redan i dag i de flesta kommuner, behovet är man ganska väl medveten om. Men det hjälper ju inte om man sedan i budgetbehandlingen prutar planerna till hälften som skett i många kommuner i årets budgetsammanhang. Vänsterpartiet kommunisterna har år efter år motionerat om att staten skall överta kostnaden för barnstugepersonalen, eftersom det är den tunga utgiften för kommunerna. Detta tycks i dag vara en tänkbar lösning för att snabbt täcka behovet av barnstugor. Det skulle kanske också kunna leda till den kvalitetsförbättring som alla efterlyser och stoppa den överinskrivning på ända upp till 25 procent som vissa kommuner laborerar med, en överinskrivning som helt går emot socialstyrelsens intentioner att överinskrivning bara skall tillämpas i katastrofsituationer. Visserligen kan man tala om katastrof i samband med barntillsynen, men det är inte vad socialstyrelsen menar med katastrofsituation. Socialministern understryker i sitt svar angelägenheten av en fortsatt snabb daghemsutbyggnad, och det är bra. Men om staten nöjer sig med att kritisera kommunerna som inte bygger tillräckligt trots höjda statsbidrag och sedan kommunerna i sin tur klagar över dålig ekonomi och bristande tillgång på personal, så händer ju ingenting. På det sättet försöker båda parter att dra sig undan ansvaret. Det blir kvinnorna som drabbas. Jämlikheten kan aldrig förverkligas om inte kvinnorna ges möjlighet till arbete på samma villkor som männen. En förutsättning för detta är att barntillsynsfrågan löses. Vänsterpartiet kommunisterna anser att staten måste ta det ekonomiska ansvaret för daghemsutbyggandet.

Herr talman! Jag skall be att få tacka herr socialministern för svaret, även om jag lika litet som fru Nordlander är nöjd med det. Det finns i dag ungefär 800 000 förskolebarn i vårt land. Av dessa 800 000 barn har ungefär 400 000 förvärvsarbetande mödrar. Det finns för dessa 400 000 barn bara 60 000 daghemsplatser att dela på. Det finns 200 000 skolbarn på lågstadiet som också skulle behöva barnomsorg på fritidshem. För dessa 200 000 skolbarn finns det 18 000 fritidshemsplatser att kivas om. Enligt regionplanekontoret var kön till barnstugeplatser i juni i år 34 000 för Stockholms län. I Botkyrka står 4 600 barn i kö. I Stockholm står över 5 000 barn i kö och i Huddinge 19000 barn. De siffror som jag har redovisat visar på den akuta kön, den registrerade kön, och är säkerligen inte på något sätt representativa för det behov som verkligen finns, nämligen det latenta behovet. Nr 122 De planeringssiffror som framkommit i debatten om barnomsorgsut Torsdagen den byggnaden är helt otillräckliga. Barnstugeutredningen talar om att år 1980 14 november 1974 skall 50 procent av behovet av platser vara fyllt. LO-ordföranden Gunnar Nilsson påpekar att med nuvarande planering kommer bara 37 procent Om ökat stöd till av behovet att tillgodoses, och delegationen för jämställdhet tror i dag kommunernas att inte heller den siffran kan uppfyllas. Vad som behövs är naturligtvis = barnstugeutbyggen planering, en planering som tillgodoser alla behov av barnomsorg. nad, m.m. Men det behövs förvisso inte bara en planering, det behövs konkreta åtgärder och det behövs styrmedel från statens sida för att åstadkomma en utbyggnad. Statsminister Palme sade på facklärarnas kongress för inte så länge sedan att han var orolig för att kommunernas besparingssträvanden kommer att gå ut över barnomsorgsutbyggnaden, och han var rädd för den nedåtgående trend som nu redovisas. Jag delar, herr talman, hans oro i detta fall. Driftbidragen till daghem höjdes i år till 6 500 kronor. Samtidigt höjdes anordningsbidraget till det dubbla mot förut, och det är nu uppe i 12 000 kronor per plats. Med denna storlek på anordningsbidraget täcks så gott som hela byggkostnaden för kommunerna. Med dessa ökade bidrag skulle kommunerna kunna bygga ut antalet platser med 20 procent utan att det skulle medföra höjda driftkostnader. Det är obestridligt att denna satsning till kommunerna haft effekt — den satsning som skedde i början av året. Under 1974 byggs fler daghem än någonsin. Men det är lika tillfälligt som de tillfälligt fördubblade anordningsbidragen till barnstugeplatser. Planerna för 1975 och 1976 uppvisar en mycket kraftig nedgång enligt en kommunenkät som socialstyrelsen gjort under 1974. Kommunerna planerar t.o.m. att bygga färre daghemsplatser de åren än de gjorde 1973. Det är mot bakgrund av denna nedåtgående trend som jag har gjort en förfrågan huruvida socialministern är beredd att föreslå en förlängning av anordningsbidraget för dagoch fritidshem eller någon annan form av stöd till kommunerna för att garantera en snabb utbyggnad. I det svar jag har fått påpekas det mycket riktigt att regeringen vidtagit en rad åtgärder under de senaste åren för att underlätta en utbyggnad av kommunernas barnomsorg. Men de åtgärder som vidtagits är helt otillräckliga, vilket ju också klart framgår av den akuta kösituation som kommunerna har i dag. Det finns enligt min mening olika sätt att stimulera och garantera barnomsorgsutbyggnad. För det första kan det ske genom att ytterligare ekonomiska garantier ställs till kommunernas förfogande från statens sida. På sikt är det nödvändigt att staten helt tar över kommunernas kostnader för barnomsorg. Ett krav som vpk rest är att staten som ett första led tar över personalkostnaderna, som ju uppgår till 70 procent av driftkostnaderna. För det andra kan statliga normer reglera en garanterad utbyggnad. 7n Det skulle vara ett effektivt sätt att lösa utbyggnaden av barnomsorgen. Att låta varje barn gå i skola är i dag en självklarhet för alla människor. Ingen protesterar mot att skolan kostar pengar. Det borde vara lika självklart med rätten för alla barn — antingen de har bortaarbetande föräldrar eller ej — att få barnstugeplats eller lekskoleplats som med rätten att gå i skola. Skolan är en god samhällsinvestering, heter det, och det är förvisso barnstugan också. Socialministern säger sig vara medveten om nedgången i utbyggnadstakten och vill med anledning därav understryka angelägenheten av en fortsatt snabb barnstugeutbyggnad. Hur skall det ske? Det pekas på att de höjda driftbidragen och det faktum att vi fått en förskolelag med skyldighet för varje kommun att upprätta en särskild förskoleplan skulle stimulera kommunerna att bygga ut snabbare. Det första kan jag hålla med om, även om jag, som jag tidigare sagt, inte anser det ekonomiska stödet vara tillräckligt omfattande. Men det andra, att bara för att kommunerna får skyldighet att planera så skulle detta faktum få inverkan på den faktiska utbyggnaden, tror jag är en helt felaktig förhoppning. Att kunna redovisa sina behov av utbyggnad för en rullande femårsperiod är ju bara en statistisk redovisning, som i sig inte förpliktar till någon utbyggnad. Avsikten, sägs det i interpellationssvaret, är att dessa frågor skall bli föremål för lokala politiska bedömningar. Dessa politiska bedömningar —- vill jag påstå — har vi haft hela tiden. Och det är de politiska bedömningarna som omfattas av majoriteten av våra kommunalpolitiker som lett till den horribla, katastrofala situation vi i dag har på barntillsynsområdet. Barnstugepolitik, barnomsorgspolitik är tydligen att vilja men inte kunna. Det kan jag med beklagande konstatera av det svar jag fått i dag. Jag skulle till slut bara vilja fråga: Hur tänker socialministern möta det allt högljuddare och alltmer påträngande krav som kommer från hundratusentals barn och föräldrar, främst då kvinnor förstås, på att barnomsorgen byggs ut till fullo? Det räcker inte, menar jag och många med mig det kan jag försäkra, med vackra målsättningar och fagra löften, utan det behövs ett konkret handlingsprogram.

Herr talman! Vi är alla överens om att utbyggnaden av barnstugorna måste fortsätta i snabb takt. Det vill jag gärna återigen understryka. Men jag vill i detta sammanhang också betona kommunernas ansvar på detta område. Det är min förhoppning att de nya bestämmelserna i förskolelagen om att varje kommun fr.o.m. nästa år skall upprätta en förskoleplan skall leda till en bättre utbyggnadsplanering av förskoleverksamheten. I förskoleplanen skall anges på vilket sätt och i vilken utsträckning kommunen under den närmaste femårsperioden avser att tillgodose behovet av daghem och annan förskoleverksamhet. Jag vill understryka att det är av största vikt att lokala politiska, fackliga och andra organisationer deltar aktivt vid utarbetandet av förskoleplanerna och framför sina synpunkter på utbyggnaden. Jag tror, herr talman, att detta är en väsentlig sak. Det är arbetet inom den egna kommunen och det egna bostadsområdet som i hög grad bestämmer dagshemsutbyggnaden. Om statens bidrag till kommunernas förskoleverksamhet skall utgå generellt eller anknytas till exempelvis personalkostnaderna är huvudsakligen en fråga som hänger samman med bidragens storlek. Jag vill upprepa att driftbidragen till daghem och fritidshem har höjts i flera omgångar under senare år. Driftbidragen till daghemmen höjdes den 1 januari 1972 till 4 000 kronor, den 1 juli 1973 till 5 000 kronor och den 1 juli 1974 till 6 500 kronor. Motsvarande höjningar har skett också när det gäller driftbidragen till fritidshem. Det här är en viktig fråga, och jag har i mitt svar understrukit att det är angeläget med en fortsatt snabb daghemsutbyggnad. Det bör, herr talman, också observeras att fördubblingen av anordningsbidraget hade ett klart konjunkturstimulerande syfte; det angavs i propositionen. Ett sådant konjunkturläge har vi inte i dag. Då det gäller den fortsatta daghemsutbyggnaden och statsbidragsfrågorna har jag redan sagt, herr talman, att jag inte två månader före budgetpropositionen kan stå här i kammaren och i precisa former ange vad den skall innehålla. Men självfallet är de här frågorna angelägna för mig och för regeringen i övrigt.

Herr talman! Det är skönt att vi tydligen är ganska överens om tagen. Men utbyggnadsplaneringen i kommunerna är det väl inget större fel på i dag, annat än att beräkningen av antalet förvärvsarbetande kvinnor inte räcker som underlag för att fastställa behovet. Där är vi inte överens. Vi i vpk anser att barnstugor skall finnas för alla barn som vill vara där. Om kommunerna nu inte anser sig ha pengar till en tillräcklig utbyggnad, då står vi bara där. Anna-Greta Leijon, som är bas för delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor, medger att framtiden ser dyster ut för barntillsynen, men hon tycker inte att alla beslut om barntillsyn skall läggas på staten. Det kan väl i och för sig vara riktigt, men hon fortsätter: Det stämmer illa med att vi på andra håll vill decentralisera beslut. Men det ställer också krav på kommunerna att verkligen prioritera barnomsorgen. Jag förstår ärligt talat inte hur den ekvationen skall gå ihop, om inte staten tar ett större ekonomiskt ansvar. Det framgår ju klart, eftersom regeringens stimulanspaket innebar en ökad utbyggnad under 1974, att det är ekonomin det rör sig om. Men om kommunerna bygger och sedan inte kan hålla barnstugorna i drift, vilket också hänt på vissa håll, har man ingenting vunnit. Tomma byggnader är ju inte ekonomiska ur någon synpunkt. Kommunerna klagar helt riktigt över att beslut i riksdagen ökar deras ekonomiska pålagor. Det skattestopp som kommunerna drabbades av var ju framför allt till för att hjälpa de lågavlönade och barnfamiljerna, som hårdast känner det kommunala skattetrycket. Men det får inte innebära att de drabbas bakvägen genom att servicen till dem först drabbas av nedskärningar. Det är ju vad som händer med den minskade barntillsynsmöjligheten. Nedskärningen drabbar även dagbarnvårdarna, som klagar över att de får färre barn att vårda och därmed minskade inkomster. Dagbarnvårdarna är en av de yrkesgrupper som har osäkra anställningsförhållanden utan inkomstgaranti, som använts som regulator för kommunernas ekonomi. De skall bara ställa upp när de behövs. Vi måste ställa krav på regeringen, och det måste vara staten som tar det ekonomiska ansvaret.
Herr talman! Det är alldeles uppenbart att vi är överens i det stora hela när det gäller insikten om hur viktigt det är att barntillsynsmöjligheterna byggs ut mycket snabbare. Jag känner väl igen siffrorna i detta sammanhang och är mycket glad över att man efter hand har ökat de åtaganden som staten har i förhållande till kommunerna. Men jag tror inte att det räcker med bara ekonomiska åtgärder. Jag tror att den goda viljan hos våra kommunalpolitiker tyvärr fattas när det gäller att besluta om en utbyggnad. I valtider är det ju mycket populärt att föra fram förslag om en utbyggnad av barnstugeverksamheten. Men när man sitter i kommunerna fattas den goda viljan. Då är man inte längre beredd att skriva på de paroller som man har ställt upp till val med. Delegationen för jämställdhet har sagt att vi måste vädja till kommunerna att göra ekonomiska omprioriteringar. Jag tillhör dem som är beredda att göra sådana omprioriteringar. Jag vill prioritera barntillsynsutbyggnad före en mil ny motorväg och på det viset få över 4 000 daghemsplatser. Men jag är tyvärr ganska ensam om att vilja göra den omprioriteringen. I stället för att skaffa ett nytt Viggen-flygplan anser jag också att man skulle bekosta 1000 daghemsplatser. Jag tror inte att det förhållandet att vi har fått en förskolelag leder till några konkreta åtgärder bara för att man har ålagt kommunerna att planera. Det är ju inget nytt fenomen att man planerar i kommunerna. Det har vi gjort så länge som jag har suttit i den sociala centralnämnden i Huddinge och tidigare i barnstugestyrelsen, som den hette. Under tio år har vi planerat och beräknat behov kors och tvärs. Men det har ju inte lett till någon nämnvärd utbyggnad.

Herr talman! Jag vill ännu en gång understryka angelägenheten av en fortsatt snabb utbyggnad. Detta är ett område som i dag och för framtiden är så väsentligt att stora ansträngningar måste göras för en kraftfull fortsatt utbyggnad. Samhället — i det här fallet staten — har ju också gjort insatser. Jag Nr 122 har, herr talman, tidigare nämnt några siffror, och jag skall inte upprepa Torsdagen den dem. Men resultatet framgår av ett par andra siffror. Antalet platser 14 november 1974 i daghem år 1970 var 33 000. Vi har nu år 1974 närmare 63 000 platser. = Men bristen på daghemsplatser är stor på många håll, och de redovisade = Ang. fjärrbusstrafiplanerna för 1975 och 1976 har ju också oroat oss. : ken i Norrlands Jag vill emellertid fästa uppmärksamheten på att det jag här i kammaren = kustområde har strukit under, nämligen kommunernas skyldigheter att upprätta förskoleplaner, är väsentligt. Och det nya i detta är ju framför allt att organisationerna — de politiska partierna och organisationerna i kommunerna — direkt skall ha ett engagemang och också ta ett ansvar för att dessa frågor i kommunen verkligen får den placering och prioritering som de sannerligen behöver ha. Detta är någonting som jag tycker att fru Nordlander och fru Lantz skall observera, för det är viktigt och väsentligt. Meningen är att man skall upprätta de här planerna för en tid av fem år, och det kommer att styra mycket av utvecklingen i fortsättningen. Att jag sedan några månader före budgetpropositionens framläggande inte kan gå in på statsbidragsfrågorna vill jag bara ånyo understryka. Men alla goda krafter, herr talman, bör sättas in för att ute i kommunerna ge den fortsatta utbyggnaden all den stimulans som är möjlig.
Herr talman! Socialministern nämnde att 1970 hade vi 33 000 daghemsplatser. Jag har en annan siffra: 1968 skulle vi ha behövt 270 000 daghemsplatser. Det är en viss differens mellan dessa siffror som säger en del om hur långt bakefter vi kommer. Socialministern påpekar ånyo att han anser en snabb utbyggnad angelägen. Då skulle jag återigen vilja fråga: Är man beredd att ge de ekonomiska garantier som måste ges till kommunerna för att en sådan utbyggnad som vi tydligen är överens om och som behövs skall komma till stånd? Och eftersom jag inte tror att viljan finns hos våra kommunalpolitiker frågar jag också: Är man beredd att från regeringens sida förorda en central styrning i denna fråga?

Herr talman! Herr Nordin har frågat om jag är beredd att medverka till dels att allmänheten i de områden som avses i interpellationen tillförsäkras en fullgod service beträffande fjärrbusstrafik, dels att trafik 15 tillstånd lämnas på sådant sätt att mindre företag inte missgynnas och därvid uttala att krav på sammanläggning av företag inte ställs som villkor. Den trafik som åsyftas i interpellationen är s.k. veckoslutstrafik, och herr Nordin nämner särskilt veckoslutstrafiken mellan: Norrland och Stockholm. I propositionen 1972:81 hade jag anledning att erinra om vissa uttalanden i samband med tillkomsten av förordningen angående yrkesmässig automobiltrafik m.m. och att ge uttryck för min uppfattning om hur dessa inverkade på bedömningen av veckoslutstrafiken. Jag förordade också i propositionen en mindre restriktiv tolkning av yrkestrafikförordningen när det gäller att meddela tillstånd till veckoslutstrafik. Genom att riksdagen godkände propositionen i denna del blev det fastslaget att den s.k. veckoslutstrafiken, som i stor utsträckning drivits med stöd av tillstånd till beställningstrafik, är att anse som linjetrafik och därför kräver linjetrafiktillstånd. Vidare öppnades vissa möjligheter för andra än SJ och redan etablerade linjetrafikföretag att driva veckoslutstrafik. Ett stort antal ansökningar om linjetrafiktillstånd avseende veckoslutstrafik har ingivits och prövats av länsstyrelserna. Av dessa har Kungl. Maj:t i ett beslut den 28 juni 1974 efter besvär avgjort ett trettiotal, som gäller trafiken mellan Norrland och Stockholm. Som en bakgrund till detta beslut vill jag erinra om att det i de aktuella relationerna sedan länge finns en veckoslutstrafik, som drivs i samarbete mellan de etablerade linjetrafikföretagen. De betecknas i beslutet den 28 juni ”samtrafikföretagen”. Därutöver har — i synnerhet under senare år — tillkommit en rad företag som drivit trafiken med stöd av enbart tillstånd till beställningstrafik. Det var ansökningar från bl.a. dessa senare företag som avgjordes genom beslutet. Ett bifall till samtliga ansökningar hade inneburit veckoslutstrafik mellan Norrland och Stockholm av ett trettiotal olika företag. Även om det finns ett betydande trafikunderlag måste en sådan uppspaltning av tillstånd uppenbart medföra en orationell driftstruktur och ett dåligt utnyttjande av tillgängliga resurser. En rationell drift och rätt avvägda resurser är väsentliga förutsättningar för att trafiken skall kunna fungera under trafiksäkra former och med en sund prissättning, men också för att kravet på tillfredsställande arbetarskydd och anställningstrygghet skall tillgodoses. Det förelåg därför inte förutsättningar för bifall till de gjorda ansökningarna. Lösningar för att tillgodose trafikbehoven får i stället utformas på annat sätt, och i Kungl. Maj:ts beslut redovisas två alternativ. Det ena är att företag som önskar utföra trafiken och är lämpliga härför sam Nr 122 manför:behövliga resurser i ett gemensamt företag; Som i egenskap av Torsdagen den trafikutövare driver trafiken och ansvarar för trafikutövningen. Ett sådant 14 november 1974 gemensamt företag måste ha de resurser i fråga om fordon och egen = administration och personal som behövs. Om ett sådant företag kommer = Ang. fjärrbusstrafitill stånd anses i beslutet förutsättningar föreligga för att meddela det — ken i Norrlands linjetrafiktillstånd i de aktuella relationerna. Det andra alternativet är — kustområde en utbyggnad av veckoslutstrafiken inom ramen för samtrafikföretagens verksamhet och med utnyttjande av de utomstående företagens resurser. Detta innebär alltså att de utomstående företagen som entreprenörer eller i annan samarbetsform ställer behövliga resurser till samtrafikföretagens förfogande som ett komplement till deras samtrafik och inordnad i denna. I beslutet förutsätts att en lösning enligt något av angivna alternativ skall kunna vara klar till utgången av februari 1975. Ansvaret för de överläggningar och åtgärder som behövs för en lösning enligt angivna riktlinjer åvilar enligt beslutet i första hand de ifrågavarande företagen själva. Genom att länsstyrelserna har ansvaret för ett ändamålsenligt anordnande av trafiken är det emellertid väsentligt att länsstyrelserna redan från början tar del i arbetet. Eftersom det är fråga om att välja en övergripande trafiklösning som berör flera olika relationer understryks vikten av att samordningen länsstyrelserna emellan får en effektiv form, lämpligen genom en för ändamålet bildad samarbetsgrupp. De i beslutet förutsatta överläggningarna har inletts, och flera sammanträffanden mellan företrädare för länsstyrelserna och trafikutövarna har ägt rum. Som framgår av min redogörelse har ett av de viktigaste syftena med beslutet varit just att tillförsäkra allmänheten en tillfredsställande trafikförsörjning. Beslutet innebär inte någon form av monopolisering. Tvärtom lämnas här utrymme för mindre företag att i fråga om veckoslutstrafiken utefter Norrlandskusten gå samman och verka i en form som kan göra dem konkurrenskraftiga och effektiva genom möjligheten till ett rationellt utnyttjande av de samlade resurserna. Sammanfattningsvis vill jag uttala att jag är övertygad om att en lösning av veckoslutstrafiken enligt de i beslutet angivna riktlinjerna kommer att vara till gagn för den resande allmänheten, trafikutövarna och de

Herr talman! Jag ber att få tacka. kommunikationsministern för det utförliga svaret på min interpellation. Problemet med veckoslutstrafiken är naturligtvis av principiell natur, men det illustreras bäst med praktiska exempel, så som jag gjort i min interpellation. Mitt exempel gäller två ångermanländska trafikföretag. Det ena, Bröderna Lindström i Husum, ligger i det järnvägslösa området mellan Umeå och Örnsköldsvik. Det andra är Byberg & Nordin, Nordingrå, som ligger i det järnvägslösa området mellan Örnsköldsvik och Kramfors. 7 Båda företagen är gamla och seriöst arbetande och absolut inga piratföretag. Båda företagen bedriver jämsides med veckoslutstrafik även lokal linjetrafik och handhar skolbarnstransporter. Båda företagen var tidigt ute — kanske t.o.m. först med att etablera fjärrbusstrafik på Stockholm — på den här aktuella sträckan. Båda företagen har en modern vagnpark, en ansvarskännande ledning och en kunnig personal. Båda företagen har kunnat uppvisa en mycket god beläggning på sin Stockholmstrafik. Båda företagen har haft länsstyrelsens stöd. Inga klagomål från resenärerna har hörts. Min egen kommun, Örnsköldsvik, har flera gånger engagerat sig i uppvaktningar inför statsrådet för att stötta Bröderna Lindström i Husum, som ligger inom vår kommun. Men detta och det faktum att statsrådet vidimerat att trafikunderlaget finns, har ändå inte räckt till. Tur efter tur har indragits på grund av kommunikationsdepartementets handläggning av ärendet. Det hart.o.m. inträffat att ett annat, större företag erhållit tillstånd i stället. Frågetecknen hopar sig! I sin tidigare handläggning och i sitt svar i dag har statsrådet Norling gång efter annan kommit in på att flera trafikutövare skall sammanföras i ett gemensamt företag, alternativt att de små skall vara underentreprenörer till de större. Vad finns det för motiv till detta? Jag hoppas att statsrådet inte är fången i den, speciellt bland socialdemokrater, omhuldade filosofin att vad som är stort är bra, och vad som är större är ännu bättre. Jag hoppas att statsrådet i stället vill medverka till att de resurser som finns i de här företagen i form av kunnig personal och dyrbara fordon blir effektivt utnyttjade. Här rör det sig ändå om 14 fordon och sysselsättning för ett trettiotal personer. Låt mig särskilt betona att resenärerna i dag kräver inte bara låga biljettpriser utan också en god service. Bevisligen är servicen bäst hos företag i den här aktuella storleken — de står till tjänst med bokning vardag som helgdag fram till bussens avgång. Och ortsbefolkningen vill och bör få vända sig till ortens företag. Slutligen måste jag fråga om de påtryckningar som statsrådet gjort och gör i sammanläggningssyfte beträffande bussföretagen har något stöd i tidigare uttalad målsättning. I propositionen 1972:81 sades ingenting om detta. Inte heller i riksdagsbeslutet i maj 1972. När statsrådet nu säger sig vara övertygad om att en lösning av veckoslutstrafiken enligt de i beslutet angivna riktlinjerna kommer att vara till gagn för den resande allmänheten, trafikutövarna och de i företagen anställda, så måste jag konstatera att statsrådets svar inte övertygar mig, inte trafikutövarna och inte heller personalen. Jag hade nog väntat någon strimma av hopp, särskilt med tanke på den stolta deklarationen i propositionen 1972:81 där det hette: ”Målet för den statliga trafikpolitiken är att för landets olika delar trygga en tillfredsställande transportförsörjning till lägsta möjliga kostnader och under former som medger effektivitet och en sund utveckling av trafikmedlen.”

Herr talman! Jag vet inte hur djupt in i det beslut som regeringen fattade i slutet av juni herr Nordin har forskat. Av det inlägg som han levererade här fick jag tyvärr den uppfattningen att han inte har läst beslutet över huvud taget. Det är nästan ofattbart att tänka sig, herr talman, att man efter det beslutet och dess innehåll kan gå upp och göra ett sådant svepande och allmänt inlägg som herr Nordin här gjorde. Därför frågar jag mig, herr talman, i vilken del jag skall börja den här diskussionen och om det över huvud taget är någon mening med att ta upp tiden med att informera herr Nordin om vad det är som vi har beslutat. Men det kanske trots allt ändå är nödvändigt, eftersom okunnigheten är allas fiende. Jag tar mig därför friheten, herr talman, att något försöka med vad jag skulle vilja kalla en elementär undervisning i vad 1972 års beslut och regeringens beslut av den 28 juni i år innebär. Innebörden av 1972 års beslut har diskuterats i skilda sammanhang, och olika synpunkter har naturligtvis förts fram. Man har t.ex. velat göra gällande att jag i propositionen fört fram en ny tolkning av begreppet linjetrafik, närmare bestämt när det gäller kravet på att trafiken skall vara regelbunden. Låt mig få understryka att jag den gången bara erinrade om förarbetena till 1940 års yrkestrafikförordning. Någon ny innebörd av förordningen var det alltså inte alls fråga om; inte heller var det en tolkning som på något sätt stod i strid med den domstolarna hade tilllämpat — det finns såvitt jag vet inget domstolsutslag som ger uttryck för annan tolkning än den jag förordade och som riksdagen godkände. I stället finns det från tiden före propositionen 1972 ett par fällande domar, som helt överensstämmer med slutsatserna i 1972 års proposition. Det har också sagts att 1972 års beslut här i kammaren skulle innebära en åtstramning i fråga om myndigheternas hållning till veckoslutstrafiken — herr Nordin var bl.a. inne på det. Det är sannolikt, herr Nordin, att beslutet fick den effekten beträffande den olagliga trafiken. I så fall hälsar jag det med största tillfredsställelse. Den principiella inställningen i beslutet var emellertid att man borde vara mindre restriktiv vid tillståndsgivningen — i motsats till vad herr Nordin här säger var innebörden således att man skulle vara mindre restriktiv vid tillståndsgivningen. Jag har understrukit det vid olika tillfällen, och jag finner anledning betona att riksdagens godkännande av mitt förslag 1972 varit en förutsättning för att regeringen nu i beslutet den 28 juni i år skulle kunna gå med på att låta ytterligre företag — utöver de s.k. samtrafikföretagen — driva veckoslutstrafik på Norrland. Herr Nordin har i interpellationen tagit fram vissa exempel, som han här också gick litet närmare in på, där regeringens beslut av den 28 juni enligt hans mening gett mindre lämpliga resultat. Vi kan kanske inte här gå in på detaljerna i detta omfattande och i vissa avseenden komplicerade beslut, men vi bör hålla i minnet att beslutet är av interimistisk karaktär i den meningen, att det nu ankommer på bl.a. länsstyrelserna att besluta om trafikens anordnande efter de riktlinjer som regeringen dragit upp. De problem som herr Nordin tar upp torde hänga samman med bestämningen av begreppet veckoslutstrafik. Innebörden av det uttrycket måste slås fast, eftersom det endast är i fråga om sådan trafik som myndigheterna i enlighet med 1972 års proposition skall tillämpa en mindre restriktiv tillståndsgivning. Det förhållandet understryks i regeringens beslut av den 28 juni i år. Såsom också framgår av propositionen utgör veckoslutstrafiken på längre sträckor ofta ett viktigt komplement till den mera reguljära linjetrafiken och tillgodoser ett angeläget behov. Det framhålls också att avvägningen mellan dessa två former av trafik måste ske med beaktande av den traditionella linjetrafikens behov och med hänsyn till de trafikanter som är i behov av en sådan trafik. Dessa förhållanden understryker vikten av att veckoslutstrafiken tidsmässigt avgränsas till att avse just veckosluten. Här tangerar vi framställningar från ett av de företag herr Nordin tagit upp i sin interpellation. I samma riktning — alltså avgränsningen till veckosluten — talar den omständigheten att veckoslutstrafiken särskilt kostnadsmässigt bygger på att i trafiken insätts överskottskapacitet i form av fordon och andra resurser som under mellanveckodagarna binds i bl.a. skolskjutsverksamhet och reguljär linjetrafik. De förhållanden som jag här redovisat, och som för övrigt framgår av interpellationen, åberopas i regeringens beslut som grund för att begreppet veckoslutstrafik ges en restriktiv tolkning. Ett generellt uttalande om vilken trafik som med hänsyn till avgångstider och ankomsttider bör hänföras till veckoslutstrafik ansåg vi emellertid inte vara möjligt. För de längre relationerna måste beaktas att uppehållet på besöksorten under veckoslutet varar så länge att det föreligger motiv för resan. Med utgångspunkt i dessa överväganden skedde vid beslutet en prövning från fall till fall. Svårigheten för ett enskilt företag att ordna sin trafik rationellt med de begränsningar som veckoslutsbegreppet uppställer visar också på behovet av en samordning av trafikinsatserna. Herr Nordin delar sin oro med en oro som har framförts från bussägarhåll inför de problem som kan uppkomma när det gäller att anpassa trafikutbudet till den sanering som nu sker av veckoslutstrafiken. Regeringen har i ett par omgångar beaktat detta, trots att det egentligen är fråga om att stoppa en sedan många år tillbaka olaglig trafik. Det är det som det har gällt. Vårt syfte är att styra utvecklingen in i rätta banor, och vi har inte något intresse av att över en natt ändra denna bild. Därför beslöts i september 1972, som jag sade i mitt skriftliga svar, att de som redan bedrev veckoslutstrafik skulle få fortsätta till dess att ansökningarna om tillstånd till trafiken hade prövats slutligt. Bakom den här mjuka linjen ligger ett starkt intresse från vår sida att undvika en försämring för den resande allmänheten genom alltför snabba förändringar som inte ger tid för anpassning. Man kan sedan, som herr Nordin gör, fråga sig vad meningen är bakom tanken att bilda allt större och större företag. Man har från vissa håll - Nr 122 gjort gällande att regeringens beslut av den 28 juni 1974 tvingar fram Torsdagen den storbolag och hindrar små företag. Man talar om att ett eller ett par 14 november 1974 av de redan befintliga företagen hade kunnat få tillstånden i stället. Jag = nämnde i mitt svar att det fanns ett 30-tal företag som alla ville driva — Ang. fjärrbusstrafiveckoslutstrafik mellan Stockholm och olika samhällen på Norrlands = ken i Norrlands kusten. De flesta — jag hoppas även herr Nordin — vill väl ändå hålla kustområde med mig om att vi inte kan ha 30 olika tillståndsinnehavare för trafik utefter Norrlandskusten. En sådan ordning skulle omöjliggöra all trafikplanering. Det var inte heller möjligt att välja ut ett par av dessa företag och ge dem tillstånd. Det hade varit högst osmakligt. Ett sådant förfarande skulle i flertalet fall blivit helt godtyckligt och självfallet upplevts som djupt orättvist av dem som inte fick tillstånd. I stället valdes en lösning som i olika alternativ ger alla chans att vara med, om de vill samverka och delta i en seriös trafik utefter Norrlandskusten. Ingen är utestängd.

Jag hoppas — och är ganska övertygad om -— att herr Nordin ändå omfattar de värderingarna när han diskuterar denna viktiga fråga.
Herr talman! Kommunikationsministern och jag kan ha delade meningar om flera saker i detta sammanhang — det torde den hittillsvarande debatten ha visat. Men jag vill gärna deklarera att jag i ert avseende inte har någon annan mening än kommunikationsministern. Det gäller det beslut som riksdagen fattade 1972 och i vilket det sades att den dittillsvarande beställningstrafiken, som äger rum under veckosluten och som har en viss turtäthet, i fortsättningen skulle betraktas som linjetrafik. Tillstånd för denna trafik skall meddelas efter ansökan. Det sade riksdagen, och det har jag naturligtvis läst. Det beslutet står fast. Propåerna i detta sammanhang väckte rätt stor oro på sina håll: hos resenärerna och hos företagen. Utskottet mildrade som bekant propositionens förslag något. Jag vill också erinra om att kommunikationsminister Norling själv inledde debatten i riksdagen i maj 1972.

81 Sedan sade herr Norling på samma sätt som han sagt i dag: Vi är inte ute efter att monopolisera veckoslutstrafiken; valfrihet skall råda. Det är självklart att de här företagen och de berörda resenärerna kände sig lugnade. Naturligtvis blir man då desto mera oroad när man nu möter en ny tanke som det inte sades ett knäpp om 1972, nämligen att förutsättningen för tillstånd skulle vara sammanläggning av företag. I interpellationssvaret fick jag inte något svar i det avseendet. Nu har kommunikationsministern i sitt andra inlägg kommenterat detta. Möjligen kan jag tolka det så, att kommunikationsministern är på det klara med att det här är en allvarlig sak. Den betraktas som allvarlig av dem som drabbas. Det är inte populärt, och det är sannolikt att vi får anledning att föra en ny debatt om detta. Jag vill för övrigt i detta sammanhang inte fästa mig så mycket vid vad som är gjort — detta är ju inte någon dechargedebatt — utan jag är mera ute efter att få höra vad som skall ske. Men skulle vi inte till sist bara kunna säga att den dialog som vi fört i alla fall har visat att det finns anledning att ta sig en närmare funderare på den framtida preciseringen av de principer som gäller för linjetrafiktillstånd för veckoslutstrafik? Vore det inte skäl att riksdagen fick tillfälle att säga sin mening innan den framtida marschriktningen blir definitiv?

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat mig vilka åtgärder jag planerar för att åstadkomma bättre rättvisa mellan landsbygdens befolkning och befolkningen i tätorter och städer vad avser postservice. Jag har tidigare vid olika tillfällen här i riksdagen redogjort för den postala servicen på landsbygden och hur denna service successivt utvecklats och förbättrats. Herr Nilssons fråga föranleder mig emellertid att ånyo redogöra för de serviceformer som är aktuella. Den helt övervägande delen av landsbygdsbefolkningen har nu postgång varje vardag. Inom ramen för en i sin helhet självfinansierad poströrelse har postverket möjlighet att utföra tjänster som i företagsekonomisk mening inte är lönsamma. Jag vågar påstå att postverkets serviceformer är generösa framför allt i glesbygden. Som alltid måste dock en avvägning göras mellan rimliga krav på servicenivå och de stigande kostnader som en personalintensiv verksamhet som postverkets fått vidkännas under senare år. På landsbygden har man successivt fått söka sig fram till nya serviceformer för att kunna bibehålla och förbättra post servicen trots ökande kostnader. Nr 122 När herr Nilsson säger att postverkets indragning av postkontor och Torsdagen den lantbrevbärarlinjer är ett exempel på en fortgående försämring av lands 14 november 1974 bygdens service är detta inte riktigt. Det är i stället så, att när mindre — postanstalter på landsbygden avvecklas, de i allmänhet blir ersatta med Ang. postservicen åt just lantbrevbäring. landsbygdsbefolk Tidigare var det naturligt att allmänheten fick uträtta sina postärenden = ningen vid en fast postanstalt av något slag. Ett system av enbart fasta postanstalter är dock inte så flexibelt på landsbygden att det utan vidare kan anpassas till ändrade förhållanden vad beträffar hushållsunderlag, avstånd till postanstalt m.m. Det ligger då nära till hands att söka utveckla någon sorts rullande postanstalt. Lantbrevbäraren ger numera en sådan rörlig postservice. Övergången till lantbrevbäring innebär vanligen betydande fördelar för de berörda hushållen. Dessa får sin post hemburen och behöver ej färdas till postanstalt för att kunna hämta värdeförsändelser, skicka paket, hämta ut pengar osv. I många fall får också kunderna sin post tidigare än när de betjänades av en mindre postanstalt. Lantbrevbäringsnätet har successivt byggts ut och omfattar nu ca 190 000 km. Sedan år 1960 har ca 105 000 hushåll, som tidigare inte haft någon postutdelning, fått lantbrevbäring. Ytterligare ca 142 000 hushåll har under samma tid fått annan förbättring av servicen, t.ex. kortare avstånd till sina postlådor i samband med att befintlig lantbrevbäring sträckts ut. För närvarande betjänas ca 605 000 fasta och ca 185 000 tillfälliga hushåll genom lantbrevbäring. När lantbrevbäringen byggs ut ersätter den, som jag nyss nämnt, i väsentlig grad befintliga fasta postanordningar — t.ex. poststationer och postombud —- medan den postutdelning som eventuellt redan finns inom området inlemmas i den nya lantbrevbäringen. Härigenom kan utbyggnaden och serviceförbättringarna genomföras utan kostnadsökning för postverket och dess kunder. Jag vill i sammanhanget framhålla att postverket i samtliga omorganisationsfall inhämtar de berörda kommunernas synpunkter och informerar den berörda allmänheten, innan någon omläggning av postservicen genomförs. De synpunkter och önskemål som då kommer fram blir beaktade tillsammans med verkets personella och organisatoriska krav, innan postverket fattar sina beslut. Utbyggnaden av lantbrevbäringsnätet har möjliggjorts genom att lantbrevbäringen successivt motoriserats. Numera används bil på nära 99 procent av linjelängden. Lantbrevbäringen har allmänt fungerat till belåtenhet, och några önskemål om återgång till den gamla ordningen med fast postanstalt har, med något enstaka undantag, inte förts fram. Jag vill i detta sammanhang också framhålla att kravet på hushållsunderlag för inrättande av lantbrevbäring successivt sänkts. Före år 1956 krävdes 10 hushåll per km, 1956 sänktes detta krav till 3 å 4 hushåll, och från 1966 gäller kravet 2 hushåll per km. En ytterligare sänkning skulle medföra en orimlig ökning av postverkets årliga kostnader för 83 landsbygdsdistributionen i förhållande till de serviceförbättringar som därigenom kunde vinnas, även om man bortser från den befolkningsminskning som successivt har ägt rum på landsbygden. Inom områden där bebyggelsen är så gles att underlag saknas för lantbrevbäring betjänas kunderna i allmänhet genom postväskbefordran. Genom postväskor utväxlas i stort sett alla slags försändelser. Värdeförsändelser och medel för utbetalningshandlingar utsänds för närvarande först sedan vederbörande avi eller utbetalningshandling inkommit till postanstalten kvitterad. Postverket undersöker om det bl.a. med hänsyn till säkerhetsaspekterna är möjligt att skicka ut pengar och värdeförsändelser till postväskkunderna samma dag utbetalningshandlingarna respektive försändelserna ankommit till postanstalten. Ett sådant förfarande skulle innebära en påtaglig serviceförbättring för postväskkunderna. Ett verksamt tillskott till landsbygdens postservice är vidare, att postverket sedan något år tillbaka börjat inrätta ett nytt slag av postanordning på landsbygden, nämligen s.k. postställe. Postställe inrättas bl.a. för att när så behövs komplettera den utbyggda lantbrevbärarservicen. Härigenom kombineras fördelarna med lantbrevbäringen —-i form av hembäring av post och möjlighet att utan att uppsöka postanstalt kunna uträtta samtliga postärenden — med att de kunder som så önskar eller som någon gång inte hunnit passa lantbrevbäraren kan få sin postservice mellan fasta tidpunkter i en bestämd lokal. Postställe kan också inrättas för att självständigt betjäna en mindre tätbebyggelse inom ett område där underlaget — minst ett 40-tal sammanliggande hushåll — inte är tillräckligt för en postanstalt eller för lantbrevbäring. På orter som tidigare betjänats av postombud och som nu får postställe blir det en märkbar förbättring för kunderna, eftersom man vid poststället också kan uträtta bankärenden, vilket i regel inte är fallet hos postombud. I januari i år träffades överenskommelse mellan socialstyrelsen och poststyrelsen om s.k. särskild landsbygdsservice åt kommunerna. Detta innebär att lantbrevbärarna kan ombesörja varudistribution åt kunder på landsbygden samt fungera som kontaktman mellan boende utmed lantbrevbäringslinjen och kommunen. Kommunerna har visat stort intresse för denna service. Med det sagda har jag velat påvisa att det inom postverket bedrivs en kontinuerlig verksamhet i syfte att genomgående förbättra servicen för invånarna på landsbygden. De åtgärder som postverket därvid vidtar ligger enligt min mening väl i linje med de regionalpolitiska mål som riksdagen ställt upp.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Det är oerhört utförligt, och bara att läsa upp det är en prestation. Det är ett helt kompendium av vad som man från departementet anser har skett på det här området. Jag är också övertygad om statsrådets positiva inställning i den här frågan och om hans uppriktiga intresse av att det skall bli bra förhållanden. Nr 122 När vi beslutade om regionalpolitiken för ett par år sedan talades det Torsdagen den om att man i görligaste mån skulle se till att alla delar av landet fick 14 november 1974 så bra service som möjligt. År 1973 på sommaren gjordes en enkät i vissa områden i Västerbottens inland, där vi frågade vilket man ansåg Ang. postservicen åt vara mest omistligt: affären, butiksbussen eller posten. Svaret blev, vilket — landsbygdsbefolkvar överraskande för oss, att det inte var affären utan posten. Jag träffade — ningen då människor som påstod att de i samtal med en postmästare i ett visst område hade fått höra, att det t.o.m. kunde tänkas att de skulle bli tvungna att själva hämta posten i tätorten därför att de bodde så till att det var omöjligt att för en rimlig kostnad komma ut med den. De hade bott där i alla tider, och postservicen hade fungerat bra tidigare. Nu skulle det även dras in busslinjer osv., och man oroade sig över att postservicen försvann. Sedan jag läst svaret måste jag uppfatta det som att kommunikationsministern i stort sett är nöjd med utvecklingen. Han medger att alla hushåll inte har daglig postgång, men att det är mycket få som inte har det. Jag tror att detta är riktigt. I svaret talas det oupphörligen om förbättring. Ordet förbättring används mycket ofta. Jag får därför en känsla av att det anses att det som går att göra i stort sett är gjort med undantag av det som nämns på sista sidan i interpellationssvaret om att postställena kanske kan utvecklas. Det samarbete med annan service som lantbrevbärarna har och som är under prövning, anser jag också är mycket bra. Förhållandena på postservicens område upplevs på många ställen som hämmande för utvecklingen, även där man har kommit bort från en negativ trend i fråga om befolkning och inte längre har en avfolkningstrend. Man märker dock att för vissa personer som skulle vilja komma tillbaka och bosätta sig ute på landsbygden i stället för att bo i staden och arbeta är postförhållandena det avgörande. Därför hade jag hoppats att man från samhällets sida hade kunnat vara ännu mer positiv än det här svaret visar. Det står på s. I i svaret om generositeten, de rimliga kraven på servicenivå och stigande kostnader. Jag tror att de flesta människor som nu bor i Stockholm eller andra tätorter skulle, om de försökte bo i de områden det här gäller, säga att det är fantastiskt stor skillnad, att det inte finns någon jämlikhet. Även jag medger att man inte kan kräva samma service på alla områden, i storstaden och ute i Lyckselebygden, som det varit debatt i tidningarna om det senaste året just med anledning av posten. Men när det gäller kostnader tror jag att samhället skulle vara benäget att ta större sådana för att just understryka jämlikheten. På s. 2 behandlas den fasta postanstalten. Det vore naturligt att få uträtta postärendena där. Vi måste nog erkänna att det skett en försämring. Det var bra med fasta postanstalter, och jag tror att man i vissa fall kunnat behålla postanstalten längre än som skett och kanske för alltid. Här skulle man kunnat gå in med medel från annat håll om 85 det nu skall hållas så hårt på att posten skall bära sig. Jag tycker att människorna här, som visserligen inte betalar högre porto men som bor på platser där det i övrigt är dyrt att leva, skulle kunna få ett tillmötesgående på detta område. Det är naturligtvis inte herr Norlings område men vi får tänka på budgeten som en helhet i landet. Vad jag ställer mig mest frågande inför är fördelarna av övergången till lantbrevbäring för de berörda hushållen. Det har blivit så här i landet att i de flesta familjer arbetar både man och hustru och då kommer lantbrevbäraren sina regelbundna turer på en tid när man inte är hemma. Han stoppar posten i brevlådan. Men han har också skyldighet, har det upplysts mig, att någon dag i veckan komma in i hemmet även om det ligger en bit från vägen han kör. Det är ofta mycket svårt att passa honom. Det har man sagt mig i både Norrland och Västsverige sedan man läst denna interpellation - man tycker inte att denna lösning är så bra. Är det då väldigt långt till närmaste fasta postanstalt upplever man det som mycket negativt. Alla siffror som står här är mycket intressanta om hushållen etc., men jag skall inte gå in på dem. På s. 3 står det att man inte har något önskemål om återgång till den gamla ordningen med fasta postanstalter utom i enstaka undantagsfall. Det tycker jag är en mycket egendomlig uppgift. Jag tror att den är riktig men det måste råda olika uppfattningar på olika områden. Jag har nämligen även i mitt vanliga arbete en hel del resor att göra och jag tycker att folk i regel säger att nog hade det varit bättre om vi fått behålla den fasta postanstalten och att de skulle vilja återgå till det. Det är min uppfattning. Man gör beräkningar om antalet hushåll som underlag. Jag vet inte vem som gör dessa bedömningar att det just skall vara två hushåll per kilometer, och jag måste fråga kommunikationsministern om det kan tänkas att det t.o.m. finns människor som måste fara ganska lång väg och hämta sin post själva. Om det inte bor så många som två familjer per kilometer betyder det att de måste trava i väg och hämta posten. Jag har inte riktigt kunna förstå svaret på det här området. När jag i min ungdom var verksam i Arjeplog och Arvidsjaur i Norrbotten mötte jag postväsksystemet. Jag trodde då att det var ett system som snart skulle försvinna. Nu tycks det i stället byggas ut. Jag medger att det på vissa områden naturligtvis är det enda möjliga. Men jag tror också att man måste beklaga de människor som endast har den servicen att tillgå. När det så gäller postställe tycker jag det är för tidigt att utvärdera just detta, men jag är i princip positiv till det. Jag tycker att det i vissa fall är bättre än att man gör en lantbrevbäringslinje. Ta t.ex. Agnäs där jag är skriven här i riksdagen. Det är inte en stor ort. Den har haft poststation och nu har det blivit postställe. Om jag jämför det med vad en lantbrevbäringslinje skulle betyda tror jag det måste anses positivt att det blev postställe. Om folk kände till den möjligheten skulle de nog hellre välja postställe än lantbrevbäring. Man skulle kunna ha fler postställen och om några år kunna säga hur det utfaller. Nr 122 Det sägs också i svaret att man frågar kommunerna och allmänheten Torsdagen den innan man beslutar om omläggningar, och det är väl riktigt. Men nog 14 november 1974 har jag en känsla av att postverket på många håll lyssnar ganska litet = på vad som sägs. Det kanske heller inte är möjligt att höra på alla, jag > Ang. postservicen åt medger detta. landsbygdsbefolk Landsbygdsservicen verkar vara en utveckling i rätt riktning, och jag — ningen hoppas att den skall kunna utbyggas ännu mer. De sammanfattande orden om att de åtgärder som postverket vidtar enligt statsrådets mening ligger väl i linje med de regionalpolitiska mål riksdagen ställt upp, kan jag i stort sett instämma i, men samhället bör kanske också gå in på annat sätt. Det måste övervägas om man inte kan tänka sig att postverket får ännu mer vederlag från annat håll för att postservicen skall kunna bibehållas på en högre nivå. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Jag tror inte att det tjänar någonting till att ta upp en mera djupgående diskussion om lantbrevbärarservicen kontra fasta postanstalter eller något annat. Jag tyckte mig hos herr Nilsson i Agnäs ändå kunna utläsa att det som sker på detta område och det som jag refererat i mitt svar av herr Nilsson uppfattats som ett försök att bygga ut denna viktiga service. Man får ta det i etapper för att hitta rätt i den här många gånger svåra problematiken. Jag tror att vi kan vara överens om — och är väl det också — att den gemensamma strävan måste vara att inom ramen för de resurser, som vi vet inte kan räcka till allting, skapa ökad jämlikhet även på detta område mellan människor i landets olika delar, oavsett om de bor i tätort eller i glesbygd. Vad gäller befordran och utdelning av post liksom möjlighet att uträtta alla slags postärenden skall självfallet alla människor, var de än bor, ha en så långt möjligt god service. Ett sätt att uppnå det målet är att — som vi försöker göra — fortlöpande utveckla olika former för denna service, former som får anpassas till olika strukturer i glesbygd och tätort. Detta underlättas av de snabba förbindelserna och en ökad tillgång på bilar för lantbrevbäring samt andra maskinella hjälpmedel som finns för posthanteringen. Det bör således kunna ske en fortlöpande anpassning av postservicen till ändrade förutsättningar, vilket — utan att man försämrar servicen för någon — bör ge de rationaliseringsvinster som erfordras för att vi skall ha råd att bygga ut servicen där det behövs. Jag vill avrunda med att säga att det finns en klar målsättning hos regeringen, inte att försämra utan att om möjligt förbättra postens service åt sina kunder. Efter diskussioner med postverket vet jag också att postverket uppfattar sin uppgift på det sättet. Jag tror således att vi, om jag får uttrycka mig så, är på rätt väg när det gäller att lösa en i många avseenden mycket svår servicefråga.
Herr talman! Det är inte mycket att tillägga. Vid en tidigare diskussion i dag tog herr Takman upp ett postärende som gällde en av landets mest centrala delar, nämligen Stockholm. Det visar att man t.o.m. här ibland tycker att det sker försämringar. För den som kommer från en glesbygd förefaller det som om postanstalterna låg väldigt nära varandra här, men när man även här ibland upplever att postservicen försämrats förstår jag att det inte är lätt att vara kommunikationsminister eller postchef. Jag vill emellertid vädja till statsrådet Norling att vara lyhörd och generös om det från bygder i stödområdet kommer sådana tongångar att det just är postservicen som avgör exempelvis befolkningsutvecklingen. Det talas om generositet i svaret och jag tror att den finns. Jag antar att vi kan utverka att man — i den mån postverket tycker att en sak är för dyr — kan gå in med pengar från annat håll. Hur det skall ske får vi väl se i framtiden. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Herr Lindahl i Hamburgsund har frågat mig om jag är beredd att snabbt vidtaga åtgärder för att trygga den mindre sjöfartens framtid i Sverige. Herr Torwald har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidtaga för att stimulera och möjliggöra återoch nyanskaffning av efterfrågeanpassade mindre fartyg av storlekar upp till omkring 1000 ton dödvikt. Jag besvarar interpellationen och den enkla frågan i ett sammanhang. Vi har hittills under år 1974 kunnat notera en ökad försäljning till utlandet av mindre svenska torrlastfartyg. Det rör sig huvudsakligen om fartyg i storleksordningen 400 å 500 bruttoregisterton med relativt hög ålder. Enligt min mening torde den ökade försäljningen i stor utsträckning berott på de höga priserna på mindre andrahandstonnage och fartygens relativt höga ålder. Den ökade försäljningen kan också ha samband med företagsstrukturen inom den svenska kustsjöfarten — med många små företag som ofta drivs av personer i relativt hög ålder. När det gäller återoch nyanskaffning av tonnage för den mindre sjöfarten vill jag erinra om de finansieringsmöjligheter som finns genom lånefonden för den mindre skeppsfarten. Kapitaltillgångarna i fonden har under senare år uppgått till storleksordningen drygt 50 miljoner kronor.

Rapporterna kommer då bl.a. att till ställas den trafikpolitiska utredningen, som får överväga dem inom ramen

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation. Det är ett svar som verkligen behöver utsättas för en närmare granskning och knappast kan betecknas som tillfredsställande. Får man tro kommunikationsministern beror den kraftiga minskningen av svenskt kusttonnage genom försäljning till utlandet på höga priser och fartygens relativt höga ålder. Men, herr talman, de höga priserna på kusttonnage just nu beror på goda konjunkturer och goda frakter. Orsaken till att de svenska småredarna säljer sina fartyg till utlandet är att de inte tror på någon framtid för sin verksamhet i Sverige. Därför säljer de sina fartyg medan priserna är bra — när de kan få mycket för sina fartyg — i stället för att utnyttja de goda frakterna. Och orsakerna till att småredarna inte tror på en framtid är att de inte har möjligheter att konkurrera på någorlunda lika villkor med sina kolleger i andra länder. En av anledningarna till detta är den svenska tillämpningen av mätningsoch utrustningsregler. Låt mig få ge ett par exempel. För en liten tid sedan var det aktuellt för en svensk redare att köpa ett norskt tankfartyg, byggt år 1968 enligt högsta standard. Det hade gått i kemikalietrafik i Norge och var synnerligen väl underhållet. Detta fartyg var alltså aktuellt för inköp av en svensk redare. Det besiktigades och man fann att det — för att fartyget skulle uppfylla svenska fordringar — behövde göras ändringar på 39 punkter, om jag minns rätt. Det rör sig alltså om ett relativt nytt fartyg, som är byggt enligt till stor del samma formella regler - utom vissa regler på utrustningssidan — som vi har i Sverige. Men kostnaderna för att ändra om detta fartyg så att det passade i Sverige blev helt enkelt för höga. Det gick inte. Ett annat exempel kan gälla inköp av en dansk s.k. paragrafbåt som ligger under någon av våra magiska bruttotonsgränser, låt oss säga en båt med bruttotonnaget 299 ton eller 399, som är den högre gränsen. På de danska båtarna har man byggt ihop pentryoch mässutrymmena till ett enda utrymme; pentryt är avskilt från mässen med en halv vägg. Det gör att hela utrymmet är mätningsfritt och fartyget klarar sig alltså under denna gräns. Detta godkänns inte enligt svensk standard. Här 89 måste man bygga upp halvväggen till en hel vägg, varpå en del av utrymmet blir mätningspliktigt. Fartyget kommer då över denna magiska tongräns och kräver enligt svenska bestämmelser en betydligt större besättning helt enkelt bara på grund av att man måste bygga upp denna halvvägg. Det är mycket underligt att den svenska tolkningen i många fall är så restriktiv och ganska speciell. Därför vill jag ställa en fråga till statsrådet: Är statsrådet beredd att medverka till en harmonisering av utrustningsreglerna och en gemensam internationell tolkning av mätningsreglerna? Jag har nu något berört bemanningsreglerna. Man kan säga att de svenska bemanningsreglerna gör det svårt för svenskt tonnage att konkurrera på lika villkor med utländskt, främst danskt, norskt och västtyskt tonnage. Som det nu är avgöres besättningens storlek på varje fartyg enligt föråldrade regler, där man går på fartygets bruttotonnage. Ett fartygs fysiska storlek har således ett ringa samband med besättningsstorleken. Förutom exemplet med det danska fartyget som jag nyss nämnde kan jag lämna ytterligare ett exempel på hur dessa regler kan slå i praktiken: Ett modernt kustfartyg på drygt 1 000 ton projekteras. Det är så rationellt som man över huvud taget kan tänka sig ett sådant: lastutrymmena är i stort sett bara en fyrkantig låda, inga döda vinklar, inga krokiga rum e. d., maskinrum och besättningsutrymmen längst akterut och stora luckor. Ett sådant fartyg är mycket attraktivt för dem som vill utnyttja fartygets tjänster. Det är bara det att med nuvarande regler är det inte lönsamt att försöka bygga ett sådant fartyg. Om man bygger exakt samma fartyg men lägger in ett s.k. shelterdäck, dvs. litet plåtbitar och ett däck en bit ned i lastrummet — grejor som är i vägen, som ingen vill använda och som fördyrar fartyget — då kommer man genom dessa mystiska mätningsregler under en sådan här paragrafgräns och klarar sig med väsentligt mindre besättning. Detta tycker jag inte är ett rimligt förhållande. Jag skulle vilja ställa ytterligare en fråga till herr Norling: Är statsrådet beredd att medverka till en sådan förändring av bemanningsreglerna att det blir fartygets fysiska storlek och utrustning som bestämmer besättningens storlek? Herr talman! Som statsrådet Norling är mycket väl medveten om har företrädare för den mindre sjöfarten uppvaktat såväl kommunikationsministern som sjöfartsverket. Efter vad som har förljudits var det enda råd man fick att de ca 30 redare som sålt sina fartyg borde gå tillsammans och beställa nybyggen. Rådet om en sådan sammanslagning motiverades med att om många gick ihop, så skulle rederiet bli så starkt att de skulle ha lättare att göra sig hörda. En annan synpunkt som skulle ha nämnts är att om det blev en serie båtar så fick man ta helt andra sysselsättningspolitiska hänsyn än om det är fråga om en och en båt. Jag hoppas att kommunikationsministern tar avstånd från sådana resonemang. För det är väl inte det enskilda bolagets storlek som är av görande? Tio båtar ger ju lika mycket arbete oavsett om de ägs av tio Nr 122 småredare eller ett större bolag. Torsdagen den Det enda positiva i statsrådets svar är att lånefonden för den mindre 14 november 1974 sjöfarten tillföres ytterligare 10 miljoner kronor på tilläggsstat. Det är bra. Men det är inte det enda som är viktigt. Det är bedömningen av Om stöd åt den om det är möjligt att driva fartygen eller ej som til syvende og sidst mindre sjöfarten är avgörande vid återoch nyanskaffning. Statsrådet talar så om vissa studier som bedrivs, och det är egentligen ett klart svar på min fråga. Frågan var: ”Är kommunikationsministern beredd att vidta snabba åtgärder för att trygga den mindre sjöfartens framtid i Sverige?” Svaret är i klartext: Nej. Herr talman! Med tanke på den snabba avvecklingen av det svenska kusttonnaget och kommunikationsministerns svar på min fråga anser jag det vara motiverat att nu ställa följande fråga till honom: Vill statsrådet ha kvar någon svensk kustsjöfart?

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Inledningsvis skulle jag vilja nämna några siffror, det är de som närmast har motiverat min fråga. Det finns en särskild rederiförening för mindre fartyg, och dess medlemsutveckling säger egentligen det mesta. Den 1 januari 1972 hade föreningen 193 fartyg i sin medlemskader, och de redovisade 113 000 dödviktston. Ett år senare, alltså den 1 januari 1973, hade antalet fartyg sjunkit med 5 till 188, men tydligen hade fartygsstorleken i stället ökat något så att man hade 124 000 dödviktston. Den 1 januari 1974 ser vi ungefär samma tendens. Antalet fartyg har minskat med ytterligare 10 och är 178, men dödviktstonnaget har ökat med 5 000 till 129 000 ton. Det skrämmande är emellertid att den 1 september 1974 har fartygens antal minskat med inte mindre än 27, från 178 till 151, och antalet dödviktston som fartygen kan prestera har sjunkit från 129 000 till 103 500. Det är alltså framför allt det här årets utveckling som inger stora farhågor. Ser man på vad som hänt med de här båtarna fram till den 1 september i år — jag är inte riktigt säker på tidpunkten — finner man att inte mindre än 34 fartyg har sålts, och av dem har 21 — alltså ganska exakt två tredjedelar — gått till utländska redare och finns inte kvar i den svenska handelsflottan. Under samma tid har 10 fartyg anskaffats, men av dem hänför sig 8 till interna transaktioner mellan svenska redare, så i realiteten är det bara 2 fartyg som verkligen har tillkommit — ett på 3187 dödviktston och ett på 960 dödviktston. Det är denna utveckling som har gjort att man måste fråga sig vilka åtgärder som kan vidtas för att öka benägenheten, eller kanske snarare möjligheten, att skaffa nya fartyg i de här storleksklasserna. Ett faktum är nämligen att det är ganska stor efterfrågan på sådant tonnage. Det finnst.o.m. exempel på att svenska speditörer är ute och försöker teckna långtidskontrakt med utländska båtar därför att de inte kan få fram 91 svenskt tonnage av den här storleken. Herr Lindahl i Hamburgsund har redan gått in på de flesta detaljerna beträffande mätning och annat, och jag skall inte ta upp kammarens tid med att upprepa dem. Jag vill bara hänvisa till den interpellationsdebatt vi hade den 20 maj i år, då kommunikationsministern redovisade en enligt mitt förmenande glädjande positiv inställning när det gällde att försöka få en lösning på dessa problem. Jag förstår att de kan vara svårbemästrade, men jag är ändå något besviken över att man hittills inte har kommit fram till en bättre lösning. Det är uppenbart att sjöfartsverket i byråkratiskt nit eller på andra grunder håller fast vid ett parametertänkande som förefaller orimligt. Man tar där alltså inte hänsyn till fartygets storlek eller manöverbarhet, utan man håller sig till vissa bestämda parametrar, som bygger på andra fakta. Som herr Lindahl i Hamburgsund redan har redovisat är det orimligt att hålla fast vid detta.

Jag skulle alltså vilja avsluta detta inlägg, herr talman, med att fråga om statsrådet vill medverka till att bedömningsreglerna för de mindre fartygen anpassas till deras manöverförmåga och tekniska standard, varigenom förmågan att konkurrera med internationella fartyg i samma storleksklass kunde förbättras.

Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag uppträder så här pass sent. Det var så mycket frågor och interpellationer i dag för kommunikationsministern. Men jag har ändå suttit här och väntat för att få lyssna på alla dessa kommunikationsfrågor — det är min uppgift att lära mig mer av dem. Själva slutfrågan var också ganska intressant, och det är nödvändigt att få den penetrerad ordentligt. Vi har i mitt parti gjort en ganska ingående sjöfartsstudie, ett kompendium som är ganska tjockt och som jag vid tillfälle skall be att få överlämna till kommunikationsministern. Det är inte helt färskt — det är ett och ett halvt eller två år gammalt — och behöver kompletteras med en del saker. Men vi har kommit fram till att man ändå borde ha en viss optimism för framtiden när det gäller möjligheterna för även det mindre tonnaget i vårt land, under förutsättning att man arbetar efter vissa principer. Låt mig ta upp detta problem från början. Det är en rad saker som vi mera generellt känner till. Men jag tycker att det är konstigt hur statsmakterna och kanske en del av företagsamheten — kanske även allmänheten — i mycket stor utsträckning stirrar sig blinda på att transporterna här i Sverige skall ske på land. Man ser sjötransporterna som nästan huvudsakligen användbara mellan olika nationer. Man glömmer att vi nästan bor på en ö — i varje fall på en jättestor halvö. Räknar man med den skandinaviska halvön —- med Norge — så är området åtkomligt från olika håll för vår sjöfart. Man skulle mera kunna utnyttja denna transportform av ekonomiska skäl, av miljöskäl och av rationella skäl. Vi har konstaterat — och det har sagts här av mina meddebattörer — att småtonnaget i accelererad takt lämnar vårt land. Jag vet inte om myndigheterna anser - kommunikationsministern har ännu inte hunnit svara på det — att detta är en fördel för landet. Det verkar nästan så. Statsmakterna kan säga: Det är skönt att bli av med detta gamla tonnage. Och man kan förstå att myndigheterna säger så. Det konstiga är då bara att Danmark, Tyskland, Polen m.fl. köper detta tonnage. De utökar sitt tonnage, vi minskar vårt tonnage av denna typ, och vi får väldigt litet tillbaka i det sammanhanget. Så kommer jag till kommunikationsministerns svar: Att vi mister tonnage beror på att man utomlands betalar ett bra pris för andrahandstonnaget. Nästa fråga som man bör ställa och penetrera är då: Varför gör man det i andra länder? Jo, naturligtvis därför att man tror på nödvändigheten och behovet av tonnagets användning och har nytta av det. Det löjliga är att här byter man alltså flagg och så går samma fartyg tillbaka till de svenska hamnarna och tar hand om de transporter som svenska fartyg har haft. Man överlämnar således till andra länder att sköta en del av dessa transporter. Kommunikationsministern sade att företagsstrukturen ändras och att personer i hög ålder tycker att det är lämpligt att sälja. Varför gör man då det? Jo, det är helt naturligt att när inga ungdomar vill ta vid säljer man, och man försöker givetvis sälja i en lämplig situation. Men själva huvudfrågan är: Varför vill inga ungdomar ta vid? Varför vill de inte fortsätta denna verksamhet, trots att det kan sägas vara relativt väl sörjt för utbildningen? I det sammanhanget vill jag erinra om att det sker en hel del tragedier för närvarande, inte minst på befälssidan, när det gäller den här typen av båtar, där rätt många mister sina arbeten. Vilken grund finns för att vi borde behålla och förbättra vårt tonnage? Ja, sjötransporter av det här slaget innebär enligt mitt förmenande billiga transporter och stor rörlighet. Vi binder oss alltså inte bara för ett begränsat antal transportformer, om vi inte behåller detta tonnage, utan det uppstår också andra nackdelar. Genom att använda tonnaget åstadkommer vi däremot en flexibilitet som är nödvändig och riktig. Vi behöver denna transportform för miljöfarligt gods och ohanterligt gods. Det är ett energisnålt sätt att transportera vissa varor — det mest energisnåla vi för närvarande har. Vidare upprätthåller vi en bättre beredskap. Jag vill påminna om att en statlig utredning omkring år 1955 konstaterade att bara av beredskapsskäl skulle det vara vettigt och riktigt att staten subventionerade den mindre sjöfarten. Långt borta är nu det allvar man kände tio år efter kriget, och ändå vet vi hur labilt läget kan bli. Omkring 1970 — alltså bara 15 år senare —- kom nästa utredning på området till nya slutsatser och sade: ”Ett bibehållande av det mindre tonnaget bör vara grundat på företagsekonomiska förutsättningar. Staten bör ej bidraga med subventioner.” Man ansåg t.o.m. att den mindre skeppsfarten borde ge upp om den inte kunde stå på egna ben. Detta är tongångar som ännu, tycker jag, ofta spelas upp. Jag tycker, från mina principiella synpunkter, att man skall utgå från företagsekonomiska förutsättningar — det skall man göra i de flesta fall — men det går inte att göra det om man inte tar in hela frågeställningen mot bakgrund av småföretagsamhetens besvärliga situation i dag. Jag vill fråga kommunikationsministern: Har argumenten när det gäller beredskapsfrågorna ingen relevans längre? Några åtgärder som föreslagits visar hur man skulle kunna göra. Jag skall här syna några av dem. Om man vill framtvinga en förnyelse kan man göra det lagstiftningsvägen och genom hanterandet av lagstiftningen. Det har också gjorts. Men om man inte vill ta död på näringen måste man enligt mitt förmenande anpassa lagstiftningen så att vi håller generösa dispensmöjligheter öppna, så att den företagsamhet det här gäller successivt och av egen kraft kan förbättra sin situation.

Slutligen tänker jag också på mindre hamnar, dit detta tonnage kunde gå för att komma nära tillverkningen och där man med relativt enkla medel och med någon modernisering av hamnarna kan förbättra möjligheterna för de mindre fartygen att komma närmare godset genom införande av mera passande lastningsteknik. Viljan att göra något finns. Det har kommunikationsministern förklarat. Men jag vill fråga: Är den tillräcklig? Jag menar att den inte är det. Utvecklingen har visat att så inte är fallet. När vi nu noterar alla dessa besvärligheter, så måste man — vilket vi också har framhållit — försöka hitta former för att klara den ekonomiska sidan av problemen. Och där är ett kraftfullt kreditstöd det viktigaste. Kommunikationsministern har ju också, vilket vi fick kännedom om häromdagen, beviljat ytterligare 10 miljoner kronor. Men räcker det? Är det nog för att klara den situation som dessa fartyg i dag befinner sig i? Redarna har exempelvis begärt skattefri avsättning av rörelsevinst till en nyanskaffningsfond. Jag vet inte om något sådant har föreslagits eller kan komma att föreslås. Men det är ett sätt på vilket redarna själva kan förbättra den nuvarande situationen. Den enklaste och billigaste formen är nämligen en aktiv medverkan från fartygsägarnas sida som samtidigt innebär ett eget ansvarstagande. Vidare är det så att småföretagsamheten i vårt land befinner sig i en särskilt svår situation på grund av den hårda skattebelastningen, som hårt drabbar den enskilde småföretagaren. När vi nu har en hård skattebelastning tycker jag att det är myndigheternas skyldighet att genom olika stödåtgärder försöka medverka till att upprätthålla en verksamhet som man tror att det är riktigt att bedriva även i fortsättningen. Jag vill till sist inte underlåta att säga att även redare med mindre tonnage måste ha ett ansvar för sin verksamhet. Här brister det en hel del. Men anledningen till de brister man kan peka på i dessa avseenden är att redarna i dagens situation i så stor utsträckning förlorat tron på sina egna möjligheter, trots att de med anledning av den utveckling vi kan se framför oss inte borde hysa så negativa förväntningar.

Herr talman! Herr Lindahl sade i sin interpellation att utvecklingen för den svenska kustsjöfarten är allvarlig. Detsamma säger herr Torwald och nu senast också herr Lothigius. Orsakerna skulle i korthet vara den svenska tillämpningen av skeppsmätningsreglerna, utrustningsreglerna och bemanningsreglerna, kapitalanskaffningssvårigheter osv. Beträffande kapitalanskaffningen har jag redan i mitt svar redovisat de åtgärder som jag vidtagit innevarande budgetår. När det gäller skeppsmätnings-, utrustningsoch bemanningsreglerna vill jag framhålla att den standard som vi i Sverige strävar efter att upprätthålla i stort sett enbart har att göra med säkerhetsmässiga faktorer och värderingar. Åtgärder för att trygga den mindre sjöfartens framtid får i vårt land inte gå ut över säkerheten. Herr Lindahl påstod att de som sysslar med den här verksamheten inte tror på någon framtid. Jag kan instämma i det så till vida att jag kan säga att jag inte heller tror på någon framtid med det gamla tonnaget. Så långt tror jag att vi kan vara ense när det gäller framtiden. När vi importerar sådana här fartyg från andra länder kräver vi i Sverige att de säkerhetsmässigt och även på annat sätt skall motsvara ett nytt fartyg. Vi följer då 1965 års lag om säkerheten på fartyg. Man kan tycka vad man vill om sådana krav, men vi har bestämt oss för att följa dem tills vidare. Säkert kommer vi inte heller att ändra den bedömningen. Herr Lindahl frågade mig, sedan han beskrivit närliggande länders regler och krav, om jag är beredd att medverka till en harmonisering av säkerhetskraven och andra bestämmelser.

Det är inte riktigt att säga att en rad länder omkring oss skulle ha några helt avvikande mätningsregler. Jag vet inte nu vilka länder herr Lindahl i Hamburgsund kan ställa sig upp och säga att det gäller. Jag vet eft land — och ett ganska stort land dessutom, söder om oss —- som kanske tubbar litet på det här avsnittet, men något annat land som i någon mån skulle avvika från dessa regler känner jag inte till. Herr Lindahl i Hamburgsund påstår att jag vid något tillfälle — kanske rent av vid flera tillfällen — skulle ha gett uttryck för uppfattningen, att det bästa vore en sammanslagning eller sammanläggning av flera ägare till sådana fartyg. Antingen hörde jag fel eller också sade herr Lindahl det. Då blir min fråga: I vilket sammanhang skulle jag ha sagt det och till vem skulle jag ha sagt att en sammanläggning eller en sammanslagning skulle vara den riktiga lösningen? Jag har alltså inte gjort det. Här står tydligen uppgift mot uppgift. Jag ber därför herr Lindahl att försöka klara ut vem som har sagt det — jag har i varje fall inte gjort det. Problemet skulle enligt herr Lindahl då närmast vara att få svar på frågan, om jag vill ha kvar någon svensk kustsjöfart eller inte. Den frågan har också ställts av någon av de andra debattörerna här. Jag skulle vilja säga att problemet för den svenska kustsjöfarten såväl tidigare som nu i första hand och i grunden är att man genom åren ofta har köpt ålderstiget och icke ändamålsenligt tonnage. Där har vi såvitt jag förstår grunden till den situation vilken vi befinner oss i. Det har sällan eller aldrig varit tal om att köpa nytt tonnage. När jag säger detta slår det mig att de ord om en sammanläggning som herr Lindahl ville lägga i min mun men som jag icke har yttrat kanske jag borde ha sagt för länge sedan —- då kanske man hade haft råd att köpa nytt tonnage. För mig är det också fråga om kraven och synpunkterna från de anställdas organisationer. Ingen av de tre debattörerna har sagt någonting om detta, men jag är skyldig att också ta hänsyn till de anställdas krav och synpunkter antingen det gäller bemanningsregler, säkerhet, utrustning eller någonting annat. Jag måste ta med deras bedömningar när de här frågorna skall behandlas och avgöras. Jag känner inte till hur stor hänsyn herrar Lindahl och Torwald tar eller anser sig behöva ta till de ombordanställdas synpunkter, men jag kan i varje fall inte bortse från dem. Sedan, herr Torwald, är det så —- om vi skall tala något mera om exempelvis bemanningsfrågan — att om man köper nytt tonnage kan man slippa undan med mindre bemanning; då behöver man mindre bemanning i maskin och kanske också i något annat sammanhang. Vi bör alltså mycket noga skilja mellan bemanningsreglernas olika betydelse på ett gammalt fartyg och på ett nytt fartyg. Herr Lothigius sade att de fartyg som sålts från oss har sålts till Norge, Danmark och Västtyskland. Och så frågar herr Lothigius: Varför köper de länderna våra båtar i andra hand? Varför kan inte vi behålla de båtarna själva? Varför kan Norge, Danmark och Tyskland köpa dem?

Om stöd åt den Det var annat än Norge, Danmark och Västtyskland, som herr Lot = mindre sjöfarten higius nämnde. Det var en båt till Norge av alla dessa och dessutom en båt till Finland, om vi nu tar med även det i sammanhanget. Det är viktigt att vi håller reda på sådana fakta om vi skall diskutera vart andrahandstonnaget går. Den förteckning jag läste upp över länder som köpt båtar under 1974 säger ju litet grand om möjligheterna att följa bemanningsregler, säkerhetsregler och annat, herr Lothigius. På frågan om det är en fördel för Sverige att tonnaget lämnar landet är svaret självfallet nej. Vi behöver kustsjöfarten nu och i framtiden, och vi behöver dessutom en utbyggd kustsjöfart. Allt som kan göras för att förbättra förutsättningarna för denna verksamhet skall naturligtvis göras. Jag bekräftar att Rederiföreningen för mindre fartyg varit uppe hos mig. Vi har haft en mycket lång och genomgripande diskussion, och föreningen har också lämnat en skrivelse med en önskelista i en rad punkter där de vill se ändringar. Några av dessa punkter har nämnts här, bl.a. sjöfartsavgifter. Det tror jag inte är något problem. Våra svenska, statliga sjöfartsavgifter är faktiskt mycket bra anpassade till denna verksamhet. Hamnarna har diskuterats och för dem finns vissa krav. En annan fråga är de skattefria avskrivningarna. Där går det, som herr Lothigius förstår, mycket lättare om det gäller nytt tonnage. Grunden till bekymren är, såvitt jag kan förstå, att man av och till genom åren har arbetat med tonnage som inte fyllt fordringarna på vare sig säkerhet, utrustning eller bemanning och därför har förorsakat och även förorsakar kostnader som i vissa fall inte står i rimlig proportion till det ändamål, för vilket båtarna utnyttjas. Jag tror att vi i framtiden får föra diskussionen utifrån dessa utgångspunkter.

Herr talman! Jag får börja med att be kommunikationsministern om ursäkt litet. Jag uttryckte mig tydligen så slarvigt att statsrådet trodde att jag pådyvlade honom rådet om sammanslagning. Denna ursäkt är kanske litet förhastad, för efter en stund kom ju kommunikationsministern fram till att det var ett bra råd. Som jag förstod det var det tjänstemän som sade detta vid mer informella samtal, och det var liksom det enda man fick ut av dessa uppvaktningar. Det är självklart inte fråga om att ge avkall på säkerhetsbestämmelserna. Men det faktum att ett fartygs bemanning är beroende av om det finns en halvvägg mellan pentry och mäss har jag väldigt svårt att se som en säkerhetsfråga. Däremot är det en tolkningsfråga. Det är en fråga om hur vi skall ha det, en standardfråga. Det är våra svenska standardbestämmelser som inte godkänner detta förhållande. Fartyget åker 9” därför upp i en annan bruttotonnageklass och kräver en annan bemanning. Ett fartyg under svensk flagg kan alltså inte konkurrera på lika villkor med samma fartyg under exempelvis dansk flagg. Det är det jag vill säga med detta exempel, och det är därför jag önskar en harmonisering. Mätningsreglerna är formellt desamma överallt, men tyvärr vet vi att tolkningen av dessa regler är olika i olika länder. Här är Sverige kanske med mycket goda skäl det mest restriktiva landet, men det leder ju till att vi så att säga spärrar ut våra egna fartyg. Det är här inte fråga om att de skall få subventioner eller någonting sådant, utan det är helt enkelt fråga om att de skall kunna tävla på lika villkor. Jag håller helt med statsrådet om att de anställda naturligtvis så långt det går skall få sina krav tillgodosedda och bästa möjliga villkor. Det är ingen diskussion om den saken. Men om vi kommer i det läget att det inte finns några svenska fartyg, så behövs det inte heller några anställda. Det är också en hänsyn som man måste ta till de anställda. Eller också får de kanske arbeta i samma fartyg under annan flagg, där de ombordanställda har sämre villkor. Jag kräver inte något slags harmonisering av de svenska villkoren för manskapet nedåt till vad man har på andra håll. Men just när det gäller mätningsreglerna och utrustningsreglerna tycker jag att det borde vara möjligt att åstadkomma en harmonisering. Jag tycker att statsrådets svar på dessa frågor var minst sagt svävande.

Herr talman! Av svaret framgick att statsrådet primärt betraktade den här frågan som en finansieringsfråga. Men i senare delen av sitt andra anförande breddade han resonemanget, och det tycker jag är riktigt. Som jag ser det behövs i dag ett tiotal fartyg om 1000 tons dödviktskapacitet. Man anser att det skulle gå att få dessa fartyg belagda i den svenska trafiken. Men problemet är inte finansieringen av dessa, utan det är att göra upp en sådan driftkalkyl för ett tiotal år att vederbörande redare tror sig om att kunna få det hela att gå ihop. Härvid är bemanningsfrågorna en viktig sak. Men även de statliga lånens korta amorteringstid är viktig, man anser sig inte kunna klara av att amortera de statliga lånen så snabbt, och det betyder mycket för möjligheterna att få en kalkyl att gå ihop. Säkerheten främst, säger herr Norling. På den punkten instämmer jag med herr Lindahl i Hamburgsund: Vi har inte ifrågasatt säkerheten. Däremot har vi diskuterat tolkningen av bestämmelserna. Jag är ingen expert på det här, lika litet som jag förmodar att kommunikationsministern är det. Men de som känner till det här bättre har sagt att man kan bygga ett fartyg som har 1 000 tons dödviktskapacitet och som också har omkring 1000 tons bruttovikt men som är mindre än en tusentonnare som bara mäter 299 bruttoton. Den mindre båten som lastar 1000 ton kräver alltså 9-10 mans besättning, under det att den gamla båten som också lastar 1 000 dödviktston klarar sig — på grund av mätningsreglerna —- med sju man. Då stämmer inte detta med vad herr Norling säger att man på en ny båt bör kunna ha en lägre bemanning än på en gammal. Vi tycker också att det borde vara så, men såvitt vi kan finna fungerar det parametertänkande vi tillämpar på det viset att det faktiskt inte behövs mindre besättning utan större. Då hävdar vi att detta parametertänkande kan leda till att man driver bemanningsreglerna till en småfartygens undergång. Till sist vill jag gärna tacka kommunikationsministern för att han i sitt svar redovisat att man gett ett uppdrag till transportforskningsdelegationen, ett uppdrag som nu handelshögskolan i Stockholm och Stiftelsen Svensk skeppsforskning arbetar med. Jag tror att det kan vara värdefullt. Jag hoppas under alla förhållanden att kommunikationsministerns uppfattning att nya båtar i princip bör kräva mindre bemanning skall kunna förverkligas
Herr talman! Det är alldeles riktigt som kommunikationsministern säger att det tonnage som sålts under 1974 har gått till de uppräknade länderna. Jag har fått en andrahandsuppgift som gäller en tioårsperiod där det meddelas att dessa länder har köpt en rad fartyg från vårt land. Jag räknade nu inte upp alla de andra som hade köpt fartyg. Men jag kan förmoda att det är på det viset mot bakgrunden av att våra grannländer — vad jag kan se — har ökat sitt tonnage även av den mindre sorten i förhållande till Sverige.

Då kan vi inte komma ifrån att man i dessa länder känner sig ha andra förutsättningar och en annan optimism att arbeta med. Vi har sålt väldigt många fiskebåtar från Sverige till Danmark. Om jag inte minns fel gick det förra året tio stycken ganska stora fiskebåtar dit. Vi utarmar delvis vår svenska fiskeflotta, som under flera år varit på väg från de svenska kusterna. Detta kan väl kommunikationsministern inte komma ifrån. Men det är inte det tonnaget vi behandlar just nu. Sedan säger kommunikationsministern att man inte får bortse ifrån de anställdas krav. Detta håller jag med om. Det är alldeles riktigt. Men om man vill uppfylla de ombordanställdas krav måste man också på olika områden ge underlag för att få fram nya fartyg. Det finns många ombordanställda som vill gå på den svenska kustsjöfarten för att vara hemma i sitt eget land. Nu får de välja andra möjligheter eller hamna på landbacken om de vill ha ett annat yrke. Det bör finnas en möjlighet för människorna som vill bo hemma och ändå bedriva denna verksamhet. Det är litet synd att inte optimismen finns hos de unga att träda till och fortsätta denna verksamhet som vi ändå tror — både kommunika tionsministern och jag — borde ha en hel del förutsättningar med tanke på miljöfrågor, oljekriser och dylikt. Problemet är — säger kommunikationsministern — att man har köpt ålderstiget tonnage. Ja, man har naturligtvis inte haft förutsättningar att skaffa sig nytt tonnage. Även i ett tidigt skede skulle man från myndigheternas sida ha öppnat sådana möjligheter för företagsamheten. Då hade man också sluppit att komma i en sådan här situation. Till sist, herr kommunikationsminister, jag håller verkligen med om att vi skall hålla på säkerheten på olika sätt. Men för att få något så när ordning på det hela tycker jag att man under t.ex. övergångstider kan ha dispensregler som gör det möjligt att mera långsamt och på ett riktigt sätt förnya det tonnage man har, så att vi inte lämnar det ifrån oss så hastigt som vi för närvarande gör i vårt land.

Fru talman! Herr af Ugglas har frågat finansministern om denne vill medverka till att riksdagen får löpande information om andra industriländers sociala trygghetssystem och skatter. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Som grund för sin interpellation åberopar herr af Ugglas en rapport kallad Trygghetssystem och skattetryck — Sverige i internationell jämförelse, som moderata samlingspartiet publicerade i juni i år. I denna rapport har några moderater under herr af Ugglas ledning sökt redovisa sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, pensioner, familjestöd samt skatter i Sverige och i vissa andra industriländer för år 1972. De anser sig ha funnit att den svenska trygghetspolitiken är jämförelsevis dålig. Då herr af Ugglas i hög grad utgår från rapporten i sin interpellation skall jag ta upp och något kommentera rapportskrivarnas produkt. Moderaterna hävdar att rapporten ger en bild av hur trygghetssystemet verkar för ”vanliga familjer”. Det bör observeras att man därvid har utelämnat de ensamma föräldrarna, låginkomsttagarna och de icke yrkesverksamma. Stora grupper som är särskilt beroende av trygghetspolitiken lämnas således utanför redovisningen. Det innebär att rapporten inte innefattar exempelvis bostadstilläggen till över 500 000 familjer och till mer än 700 000 pensionärer. Samhället satsar årligen över 2 000 miljoner kronor på bostadstilläggen till barnfamiljerna och pensionärerna. Detta är reformer som moderaterna inte alls beaktar i en rapport som gör anspråk på att jämföra olika länders trygghetssystem. Men det är inte bara bostadstilläggen som faller utanför det av moderaterna redovisade trygghetssystemet. I moderatrapporten anses Sverige sakna arbetslöshetsförsäkring trots att staten på detta område under försäkringsåret 1971/72 satsade ett belopp på över 400 miljoner kronor. Även andra grundläggande delar av trygghetssystemet berörs bara flyktigt 105 eller förbigås helt. Det gäller bl.a. den sociala omvårdnaden för äldre, handikappade och barnfamiljer liksom de mera grundläggande frågorna beträffande hälsooch sjukvården. När det sedan gäller de områden moderaterna faktiskt redovisar är det ett genomgående drag i rapporten att man söker svartmåla de svenska förhållandena, bl.a. genom att inte redovisa olika begränsningar i andra länders sociala trygghetssystem. Moderatrapporten belastas av allvarliga metodfel och direkt felaktiga eller missvisande sakuppgifter. Moderatrapporten behandlar också frågan om skatter och arbetsgivaravgifter. T. o. m. i denna rapport tvingas moderaterna konstatera att den svenska arbetsgivaravgiften för socialförsäkringen inte är hög jämfört med andra länders. Herr af Ugglas antydningar om att administrationen av den svenska socialförsäkringen skulle föra med sig höga skatter saknar helt underlag. Det är ett känt faktum att vi i vårt land genom socialförsäkringens generella utformning har en betydligt enklare administration än i flertalet andra länder. När det gäller hela frågan om skatterna i Sverige finns det här liksom i andra sammanhang anledning att peka på inte bara skatternas storlek utan att också göra klart för sig hur skatterna används som ett led i den inkomstutjämning vi eftersträvar och som ett medel att finansiera bl.a. trygghetspolitiken. Det sociala trygghetssystem som utgör en omistlig tillgång för landets medborgare förutsätter en solidarisk skattepolitik. Moderaterna klagar i rapporten över bristen på uppgiftskällor i fråga om olika länders socialpolitik, varmed de vill ursäkta bristerna i sina jämförelser. I själva verket utnyttjar moderaterna inte en rad viktiga publikationer som innehåller betydelsefullt faktamaterial för internationella socialpolitiska jämförelser. Jag vill understryka att internationella jämförelser är vanskliga att göra bl.a. därför att ett enskilt lands socialpolitik måste sättas in i sitt ekonomiska och politiska sammanhang för att kunna rätt bedömas. När moderaterna ändå gett sig in på sådana jämförelser borde de åtminstone ha utnyttjat den internationella socialpolitiska information som finns. Nu försöker man i stället tala om andras förmenta okunnighet. Det påstås att socialdepartementet, socialstyrelsen och riksförsäkringsverket i stort sett saknar uppgifter om de socialpolitiska förhållandena i andra länder. Detta är naturligtvis felaktigt. Vi håller oss informerade bl.a. genom att utnyttja också de källor moderaterna helt förbigått. Både departementet och verken har väl utvecklade internationella förbindelser och deltar i ett omfattande socialpolitiskt samarbete inom Europarådet, OECD, ILO osv. Även genom våra socialattachéer, som under budgetåret 1973/74 avgav 284 rapporter till socialdepartementet, har vi goda möjligheter att följa utvecklingen inom socialförsäkringen och annan socialpolitik liksom arbetsmarknaden. Inte bara utländska socialpolitiker utan också internationellt kända samhällsforskare håller kontakt med det svenska socialdepartementet och svenska myndigheter för fortlöpande debatt och jämförande studier. Det beror givetvis på att vi i Sverige har ett väl utvecklat trygghetssystem som också tilldragit sig stor internationell uppmärksamhet. Även mellan de nordiska länderna har utvecklats ett nära socialpolitiskt samarbete. Vi har genom Nordiska rådet, ministerrådsmöten och den nordiska socialpolitiska kommittén mycket ingående fortlöpande kontakter. I anslutning till det nordiska socialministermöte som hålls vartannat år publiceras en omfattande statistisk redovisning över de sociala trygghetsanordningarna i de nordiska länderna. Jag vill också peka på att vi tillsammans med de övriga nordiska länderna sedan länge bedriver ett framgångsrikt arbete på att harmonisera bl.a. socialförsäkringsreglerna. Ett uttryck för detta är den viktiga sociala trygghetskonventionen mellan de nordiska länderna. Interpellanten vill att riksdagen, exempelvis i samband med statsverkspropositionen, skulle få löpande information om andra industriländers sociala trygghetssystem och skatter. Mera allmänna socialpolitiska översikter av det slag interpellanten tydligen tänkt sig kan för närvarande knappast göras meningsfulla. Det beror på att utgångspunkten för t.ex. pensionsoch sjukförsäkringssystemen är olika i olika länder. En korrekt redovisning skulle därför behöva omgärdas med så många reservationer att den önskade översiktligheten skulle gå förlorad. Motsvarande gäller beträffande skatterna. Jag vill i detta sammanhang ånyo understryka att varje lands socialpolitik måste bedömas utifrån det enskilda landets ekonomiska och politiska förhållanden. Allmänt hållna socialpolitiska jämförelser — även om de till skillnad från moderatrapporten är korrekta — blir därför av begränsat värde. Jag finner det däremot viktigt att man i samband med olika preciserade och konkreta socialpolitiska reformförslag tar reda på motsvarande förhållanden i andra länder. Som bekant ingår det därför i många offentliga utredningar uppgifter om socialpolitiken i andra länder som underlag för olika överväganden och förslag. Det anser jag vara det mest meningsfulla sätt på vilket vi kan och bör utnyttja socialpolitiska data från andra länder i det svenska reformarbetet. Jag vill avslutningsvis framhålla att det i flera internationella organ pågår ett omfattande utvecklingsarbete som syftar till att förbättra det socialpolitiska informationssystemet. Socialdepartementet och flera svenska myndigheter deltar aktivt i detta arbete. Detta utvecklingsarbete bör på sikt ge ökade möjligheter att kunna göra jämförelser mellan socialpolitiken i olika länder.

Fru talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret — även om jag inte kan vara alldeles nöjd med det, eftersom socialministern dels inte funnit min fråga ge anledning till ett positivt svar, dels i långa stycken missförstått den rapport som låg till grund för interpellationen och som socialministern också uppehållit sig vid i sitt svar. I den utredningen har vi velat beskriva hur de grundläggande delarna av det sociala trygghetssystemet och skattesystemet fungerar ur den vanliga familjens synpunkt, ur individens synpunkt. Vi trodde — som det nu visade sig med rätta — att det fanns mycket att lära av en sådan undersökning. Utgångspunkten var bl.a., för att citera statsrådet i ett avsnitt av hans svar som jag håller med om, att man inte bara skall ”peka på skatternas storlek utan också göra klart för sig hur skatterna används bl.a. som ett medel att finansiera trygghetspolitiken”. Den grundläggande metoden har varit att jämföra det skydd som trygghetssystemet ger vid sjukdom, ålderdom, arbetslöshet osv. med genomsnittlig industriarbetarlön i respektive land. Denna metod är, såvitt jag vet, en nyhet. Motsvarande internationella undersökningar på det här området mäter den absoluta nivån för olika ersättningar, som sedan omräknas till någon valuta, med alla de felkällor som sammanhänger med olika prisnivåer, indirekta skatter och växelkursförändringar. I vår rapport har industriarbetarlönen tagits som ett grovt mått på vanliga människors standardnivå. Endast på det sättet kan man, såvitt jag förstår, få en rimlig jämförbarhet mellan länderna. Vi får också på det sättet ett mått på vad jag skulle vilja kalla för den sociala ambitionsnivån, alltså på hur hög standard vi är villiga att ge sjuka, gamla och arbetslösa i relation till vanliga inkomsttagares standard. Jag tror inte att socialministern kan peka på någon annan undersökning där man ur individens synpunkt jämför hur trygghetssystemet fungerar i olika länder. Socialministern ifrågasätter nu inte heller, vilket jag uppskattar, värdet av sådana jämförelser och han ifrågasätter inte beräkningarna i den här rapporten. Vad socialministern ifrågasätter är fullständigheten i rapporten i fråga om statistik på de områden den behandlar, han ifrågasätter metoden, som han uppenbarligen missförstått, utan att närmare klargöra varför, och han understryker svårigheten i att göra jämförelser av det här slaget. På denna senare punkt vill jag gärna helt hålla med socialministern. Denna svårighet framhålles också uttryckligen i rapporten: ”Jämförelserna måste tyvärr bli grova eftersom det inte föreligger något utförligt material som beskriver social trygghet och socialförsäkringar hos olika stater utifrån gemensamma definitioner. Varje land har sina traditioner och utgångspunkter. Lagstiftningen är ofta mycket komplicerad på socialförsäkringsområdet. Olika huvudmän finns för olika delar av tryggheten inom varje land. --- Därutöver finns olika former av avtalsbundna sociala förmåner. Dessa är ofta dåligt kartlagda och innehållet varierar mycket mellan olika grupper på arbetsmarknaden.” Jag kan alltså hålla med om att svårigheterna är mycket stora. De sifferuppgifter som vi har fått fram från ambassader och konsulat — eftersom vi inte kunde få dem någon annanstans — har inte alltid kunnat kontrolleras i skriftliga källor. I några fall har inte uppgifter för ett år varit tillgängliga, varför vi har fått göra uppskrivningar och använda oss av medelvärden, vilket då har angetts i rapporten. Det avgörande är väl ändå att svårigheterna inte är skäl för att inte försöka. Med alla de reservationer som måste göras står det dock klart att de slutsatser som rapporten ger är tillräckligt väl grundade. För att kunna göra jämförelser, för att över huvud taget få fram en jämförbarhet, måste man välja typfall från några länder. För de fall vi har valt har vi studerat trygghetssystemets skydd i olika situationer där skydd behövs — i de viktigaste avseendena. Vi har även gjort sådant som skattemässiga deklarationer beträffande de olika typfallen i de olika länderna. Typfallen motsvarar den stora gruppen av löntagarna: industriarbetaren med två barn där hustrun saknar inkomst, samma familj där hustrun har en inkomst motsvarande hälften av mannens och ytterligare ett par fall med högre inkomst än industriarbetarens. Utredningen har helt enkelt inte haft resurser och tid att studera förhållandena för ensamstående eller barnlösa t.ex. Det är en fråga om resurser, men jag tror också att det är viktigt i det här sammanhanget att påpeka den kolossala skillnaden i fråga om resurser mellan ett oppositionsparti och ett regeringsparti när det gäller att göra sådana här utredningar. Socialministern vill framställa det som en avgörande brist att rapporten inte behandlar låginkomsttagare eller icke-yrkesverksamma. Här har han helt och hållet missförstått rapportens princip. Låginkomsttagarna har inte kunnat redovisas därför att de i övervägande grad är trygghetssystemets mottagare: pensionärerna, de sjuka, de handikappade, de arbetslösa. De utgör merparten av låginkomsttagarna och de är indirekt lika mycket med i utredningen som de normalfall som är utredningens utgångspunkt. Är trygghetssystemet bra så är dessa grupper väl skyddade. Är det inte bra så finns motsvarande brister just för dessa grupper. Det finns naturligtvis — det skall jag gärna hålla med om — en mindre grupp fullt yrkesverksamma och friska som ändå är låginkomsttagare i vårt land. Att beräkna denna grupps situation i internationell jämförelse hade varit utomordentligt svårt, eftersom här individuella bidrag kommer in. Herr Aspling uppehöll sig i sitt svar vid socialhjälpen från samma missförstådda utgångspunkter. Socialhjälpen finns i alla jämförelseländer och i flera av dem, till skillnad från i vårt land, som lagfäst minimistandard. Men denna hjälpform är ofta en kommunal angelägenhet, beroende av individuell prövning och olika familjesituationer, och det skulle behövas minst ett helt kanslihus för att kunna kartlägga de internationella variationerna i det avseendet. Det betyder också, som socialministern konstaterade, att de individuellt prövade bostadstilläggen inte kunnat omfattas av utredningen. År 1972 skulle den vanlige LO-medlemmen med fru och två barn inte få bostadstillägg, som framgår av sammanfattningen av deklarationerna i bilaga 1 till rapporten. Jag är kanske, men det hör strängt taget inte hit, litet tveksam till uppgiften i svaret att 500 000 familjer och mer än 700 000 pensionärer därtill fick bostadstillägg år 1972, men det ändrar inte något i sakfrågan. Såsom framgår av rapporten finns bostadstillägg i flera av de länder som undersökningen omfattar, men storleken varierar beroende på bostadsort, inkomst, familjestorlek och hyresnivå. Man möter alltså här samma problem som när det gäller de individuellt prövade formerna för socialhjälp med lokala variationer. Till det bör kanske också läggas att det svenska bostadstillägget ju också alltmer har blivit en bostadspolitisk fråga, ett sätt att dölja bostadspolitikens resultat, och därigenom något faller utanför ramen. Bostadstilläggen skall ju enligt en aktuell proposition överföras till civildepartementet. Men det är inte det som är det avgörande skälet till att de inte kommer med i denna utredning. I rapporten jämförs Sverige med några länder som det är meningsfullt att jämföra oss med, ett urval av demokratiska industristater med en samhällsstruktur som liknar vår. Det betyder naturligtvis också att socialministern har något missförstått rapporten när han säger, att den vill påvisa att den svenska trygghetspolitiken skulle vara dålig eller att rapporten varit ute i någon avsikt att svartmåla. Så är det inte alls. Rapporten konstaterar att Sverige har ett internationellt sett väl utbyggt trygghetssystem men att vi långt ifrån är bäst och att vi heller inte har någon anledning att anse oss vara i särskild grad ett föregångsland. Allmän sjukförsäkring — för att ta ett exempel — genomfördes i Sverige 1953. I Frankrike blev den obligatorisk 1930. I Tyskland genomfördes 1883 obligatorisk sjukförsäkring omfattande vård och inkomstbortfall för industriarbetare. 1972, som var det år utredningen omfattade, eftersom det var det sista år för vilket vi kunde få fram jämförbart material, saknades i Sverige en tandvårdsförsäkring. Det kanske skall tilläggas att även i dag det materiella innehållet i tandvårdsförsäkringen hos oss är underlägset tandvårdsförsäkringen i de flesta jämförelseländerna. De hade alla 1972 sjukförsäkringar som inkluderade tandvård. I fråga om sjukförsäkring mot inkomstbortfall, sjukpenningen, är ersättningsnivån hög i Sverige jämfört med övriga länder. Det gäller i varje fall vid korttidssjukdom. Vid långtidssjukdom, för att se också på den sidan, är dock ersättningsnivån vad gäller industriarbetare lägre i Sverige än i Tyskland och i Holland. I fråga om arbetslöshetsförsäkring, som socialministern tog upp i sitt svar, föreligger också ett missförstånd. År 1972 hade samtliga länder utom Sverige i undersökningen allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Det var det saken gällde. I Sverige har sedan länge funnits möjligheter för löntagare att teckna frivilliga försäkringar, och socialministerns uppgift att staten 1971/72 stödde dessa försäkringar med belopp på 400 miljoner kronor är säkert riktig men ändrar ingenting i sak i en sådan här jämförelse. En sådan typ av arbetslöshetsförsäkring som vi hade skulle inte ha redovisats i rapporten om det gällt någon av jämförelseländerna. I fråga om moderskapsförsäkringen är ersättningsnivån högst i Tyskland, Holland och Frankrike. Därefter följer Sverige. Vad gäller ersättningstiden är den däremot längst i Sverige. ATP-system finns sedan lång tid i full funktion i Frankrike och Tyskland. I Sverige utbetalas de första oreducerade ATP-pensionerna först 1980. De två förstnämnda ländernas pensionssystem ger också vad vi kan kalla standardutvecklingstrygghet, ett problem som vi ännu inte har löst i det svenska pensionssystemet. Vi intar däremot — och det är den andra av rapportens slutsatser — en tätplats i fråga om skattetryck, och vårt höga skattetryck kan således inte förklaras med hänvisning till vårt sociala trygghetssystem. Det går tydligen att förena väl utvecklade trygghetssystem med drägligt skattetryck. Det är för att lära av andra länder som vi behöver de utländska erfarenheterna. Det var det som var anledningen till frågan om regeringen var beredd att medverka till att vi skulle få löpande information om andra industriländers sociala trygghetssystem och deras skattebelastning på medborgarna ur de enskilda familjernas synpunkt. Det är ju en sådan jämförelse som ger utgångspunkt för konstruktiva förslag, förbättringar och reformer. Jag tycker fortfarande att det är en väl motiverad önskan. Statsrådet uppehöll sig i stället vid hur väl informerade han och hans medarbetare är om den socialpolitiska och skattepolitiska utvecklingen i vår omvärld. Det är ju bra i och för sig, även om vi kanske har anledning att då fråga oss varför vi så ofta får höra att vi är främst och bäst i olika avseenden, om vi nu inte är det. Men viktigare i det här sammanhanget är att vi inte har tillgång till alla de informationer som statsrådet talar om, inklusive 234 rapporter, eller vad det nu var. Vi som arbetade med den här rapporten kunde ju bara utnyttja de informationer som vi fick när vi gick till berörda myndigheter och frågade — och vi gjorde det. Det är den bristen på kunskaper hos myndigheter, sedd ur vår synpunkt, som finns redovisad i rapporten. Har socialministern ett underlag som möjliggör för honom att säga att sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen eller pensionssystemet är bättre i vårt land än i Tyskland eller Holland eller Frankrike, så bör naturligtvis det underlaget presenteras. Och finns all denna information, låt oss då få den — helst, menar jag, löpande som en jämförelse ur de enskilda familjernas synpunkt och gärna t.ex. i samband med statsverkspropositionen.